Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har frågat mig om regeringen överväger att i någon form vidta åtgärder mot den eller dem som bär ansvaret för utsändandet av skattsedlarna, om det skulle visa sig att dessa är oriktiga. Enligt Gunnar Biörck har det framgått av tidningarna att skattemyndigheterna hoppas kunna sända ut årets skattsedlar i rätt tid, medan man icke kan ansvara för att de besked som ges på skattsedlarna är riktiga. Det är riktigt att beskeden på årets slutskattesedlar i vissa fall inte kommer att stämma överens med de beslut som har fattats av taxeringsnämnderna. Detta är delvis en ofrånkomlig effekt av att taxeringsperioden har förlängts. För att hinna med att sända ut alla skattsedlar senast den 15 december måste man nämligen börja framställa en del av dem redan innan taxeringsperioden har avslutats. Det innebär, som jag har framhållit i propositionen 1977/78:181 om den nya taxeringsorganisationen, att vissa beslut som meddelas sent under taxeringsperioden inte hinner komma med på slutskattesedlarna. De berörda personerna får i sådana fall en särskild underrättelse om förhållandet i samband med slutskattesedeln. Den förlängda taxeringsperioden medför vidare att man fått kortare tid för att upptäcka och rätta feli registreringsunderlaget. Detta ställer stora krav på att rutinerna fungerar på rätt sätt. Jag har nyligen i denna kammare redogjort för de problem som har förekommit vid genomförandet av den nya taxeringsorganisationen och för de förseningar som till följd härav har drabbat deklarationsgranskningen och registreringsförfarandet. Dessa förseningar har mot taxeringsperiodens slut lett till en tidspress som har varit besvärande för det slutliga registreringsarbetet. Alla tillgängliga krafter har emellertid varit insatta för att så långt möjligt föra fram registreringsunderlaget för skattsedlarna i enlighet med taxeringsbesluten. Om det nu skulle visa sig att det föreligger skiljaktigheter i större utsträckning än som kunde förutses vid beslutet om reformen, är det naturligtvis mycket beklagligt. Vad som under arbetets gång har kunnat göras för att förhindra sådana brister har gjorts. och allt kommer att göras för att snabbt hitta och rätta till de felaktigheter som ändå Ran ha uppstått. Det 5 finns enligt min mening inte anledning till några sådana överväganden som Gunnar Biörck syftar på i sin fråga.

Herr talman! Tillåt mig att till budgetministern framföra ett tack för svaret på min fråga. När jag för nära femtio år sedan som gymnasist studerade våra grundlagar upprördes jag över bestämmelsen i 113 § av 1809 års regeringsform, som föreskrev att taxeringsmän inte skulle kunna ställas till ansvar för sina gärningar. Dess bättre har denna bestämmelse upphävts i vår nya regeringsform. Fortfarande gäller dock, enligt vad det sagts mig, att ”taxeringsmän” endast kan ställas till ansvar för uppsåtligt brott, men inte för vårdslöshet vid myndighetsutövning. Bakgrunden till min fråga är således icke blott de egendomliga uppgifter, som förekommit i anslutning till utsändandet av årets skattsedlar efter avslutat taxeringsarbete, utan också en känsla av att det inte råder en rimlig reciprocitet mellan myndigheternas krav på medborgarna och de krav medborgarna kan ställa på myndigheterna. Med den omfattning myndighetsutövandet kommit att få i vårt samhälle, och med den uppenbara risk för ogenomtänkt intressegemenskap mellan myndigheter och politiker, som samtidigt kan befaras, är det av stor vikt att man icke begär mera av medborgarna än av myndigheterna. I stället har man rätt att av överheten fordra mera och bättre än av de vanliga medborgarna. Att i alla sammanhang bevaka denna sak ser jag mer och mer som en av mina viktigaste uppgifter som riksdagsman. Jag har därför med intresse men också med bestörtning läst de avsnitt ur JO:s senaste ämbetsberättelse, som gäller hanteringen av vissa skatteärenden. Jag har också tagit del av budgetministerns diskussion med Kjell-Olof Feldt i november. I den besynnerliga, datoriserade form av myndighetsutövning som skatteberäkningen innebär kan man hänföra felaktigheter antingen till mänskliga faktorer eller till maskinella. I de fall JO sysslat med tycks den mänskliga faktorn spela huvudrollen. I den sak jag frågat om drar man gärna fram den maskinella. Det är oroväckande när så sker. Myndighetsutövande sker icke av maskiner utan av personer. Personer har ansvar. Jag hör till dem som anser att man inte får ta för lätt på ansvar. En av mina lärare brukade säga att det är för att ta ansvar som chefer uppbär sin lön. Nu kan det sägas att tjänstemännen har gjort det bästa av en omöjlig situation, och att skulden i stället ligger hos 1975 års riksdagsmän. Men någonstans på vägen måste det ha funnits åtminstone en ansvarig person, som borde ha insett och talat om, att uppgiften inte kunde lösas på ett tillfredsställande sätt. Det skall nämligen inte få finnas några oriktiga skattsedlar. Medborgarna skall inte behöva sväva i tvivelsmål om riktigheten av de uppgifter som statliga myndigheter lämnar. Detta är ett primärt medborgerligt krav. Om oriktiga deklarationer medför påföljder för medborgarna måste oriktiga skattsedlar också medföra påföljder för dem som utfärdat dem. Ansvaret för individuella felaktigheter i myndighetsutövningen får väl mestadels sökas på tjänstemannaplanet. Ansvaret för systematiska felaktigheter ligger antingen hos chefen för ifrågavarande myndighet eller, om denne i tid anmält sina problem för den politiskt ansvarige, hos denne. Jag hade i går anledning att här i kammaren hävda, att 1975 års ämbetsansvarsreform inneburit en beklaglig uttunning av ansvarsbegreppet i den svenska förvaltningen, ja, i det svenska rättssamhället. Herr talman! Min taletid är ute, och jag får därför nu begränsa mig till det sagda.
Herr talman! Jag kan dela Gunnar Biörcks i Värmdö allmänna målsättning, att det inte skall få finnas några oriktiga skattsedlar. Men någon eftertanke säger oss kanske att det är en svår, ja, kanske omöjlig uppgift att nå det målet till 100,0 20. Det handlar om hanteringen av drygt sex miljoner deklarationer, och då kan stundom den mänskliga, stundom den tekniska, maskinella faktorn medföra att det blir fel i några skattsedlar. Självfallet måste målet vara så få oriktiga skattsedlar som möjligt. Jag tror vi skall vänta något med bedömningarna av utfallet av 1979 års taxering tills vi har en klarare överblick över vad som har hänt. Vi gör en utvärdering av erfarenheterna i syfte att till nästa år få säkrare och mera tillförlitliga rutiner. Men jag kan säga att det intryck vi nu har efter omfattande kontakter med skattemyndigheterna är att det inte finns grund att påstå att antalet taxeringsfel eller debiteringsfel i år är större än tidigare år.

Herr talman!

Det har sålunda uppgivits att det kommer att dröja två år innan man kan få rättelse, osv. Detta är alldeles orimligt, och enligt min mening kan ett sådant förhållande inte få råda.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att förkorta väntetiderna för energisparlån. Den 13 september i år medgav regeringen att bostadsstyrelsen, utöver vad som anvisats tidigare för detta budgetår, tar i anspråk 1665 000 kr. för avlöning av personal med uppgift att avarbeta en balans av ärenden avseende bl.a. energisparlån. Effekterna av denna tillfälliga resursförstärkning kan ännu inte avläsas. Regeringen har tidigare uppdragit åt bostadsstyrelsen att belysa möjligheterna till och kostnaderna för en decentralisering av beslutanderätten till kommunerna i sådana låneoch bidragsärenden i vilka länsbostadsnämnderna beslutar som första instans. I propositionen med riktlinjer för energipolitiken tog jag upp decentraliseringsfrågan och förutsatte då att bostadsstyrelsen inom ramen för detta uppdrag kommer att redovisa överväganden även i fråga om energisparstödet. Jag är mot bakgrund av det anförda inte beredd att nu vidta några ytterligare åtgärder i denna fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Energisparprogrammet för befintlig bebyggelse är en av de största satsningar som vi över huvud taget gör på energiområdet. Satsningen innebär ett stort samhällsekonomiskt engagemang och förutsätts involvera väldigt många människor och bygga på deras egna initiativ. Skall denna kraftfulla energipolitiska satsning kunna genomföras och leda till de resultat som vi alla, förmodar jag, hoppas på gäller det att arbetet flyter på ett någorlunda friktionsfritt sätt. När man nu hör att väntetiderna för energisparlån kan röra sig om fyra fem månader konstaterar man att verksamheten inte har organiserats på det sätt som skulle krävas. Programmet förutsatte ändå en långivning av minst den omfattning vi i dag har. Man skulle alltså ha kunnat förutse att ärendemängden kunde bli minst den som vi har i dag. Men ändå har alltså denna obalans uppstått. Jag vill påstå att denna obalans undergräver väldigt mycket av syftet med programmet. Det är mycket stor risk för att människor drar sig för att gå in i det här, och det är framför allt stor risk att människor får en känsla av att staten inte prioriterar verksamheten, när de hör vilken tröghet man kan mötas av när man vill göra energisparande investeringar i bostäderna. Nu talar statsrådet om några åtgärder som förhoppningsvis skall leda till ett bättre sakernas tillstånd. Det har skett personalförstärkningar som skall medverka till bl.a. en avbetning av ärendebalansen på det här området. Den fråga man ställer sig då är naturligtvis: Vilka resultat tror man detta skall leda till just på det här området? Hur pass mycket räknar man med att kunna förkorta väntetiderna genom den åtgärd som vidtagits? Jag förmodar att regeringen hade någon tanke om detta när den fattade detta beslut. Det andra som statsrådet pekar på är att man skall utreda frågan om en decentralisering av beslutsfattandet. Jag tror att det är en av de viktigaste åtgärder man kan vidta, att låta kommunerna i stor utsträckning handlägga dessa ärenden. Min fråga i samband med det blir då: När kan man tänka sig att vi får ta ställning till möjligheterna att decentralisera beslutsfattandet på det här området? Låt mig avslutningsvis säga att det är viktigt att det stora program som det handlar om inte drunknar i något slags byråkratisk tröghet utan att det kan löpa på ett snabbt och effektivt sätt.
Herr talman! Vi är helt överens om det oerhört viktiga som dessa energisparlån innebär, framför allt eftersom oljan har så stort inflytande på vår samhällsekonomi, handelsbalans osv. Därom råder det inga som helst delade meningar, och det är därför det satsas så mycket pengar. Vi skall vara medvetna om att väntetiderna varierar kraftigt över landet. Det finns länsbostadsnämnder som har några veckors väntetid och det finns också, som Pär Granstedt nämnde, fall då väntetiden uppgår till några månader. Nu skall vi ha klart för oss att vi har en given ram för verksamheten, och pengarna har hittills alltid gått åt. När energisparplanen behandlades i riksdagen sade utskottet, med hänvisning till att det var fråga om en stegvis uppbyggnad och en genomförandetid på tio år, att det i början kunde efterfrågas mer än vad som motsvarade de resurser som stod till förfogande. För den enskilde kan det naturligtvis ibland vara besvärande att vara tvungen att vänta. Men pengarna har, som sagt, alltid gått åt. Det är klart att man kan ha en fördelningsprincip som går ut på att man har köer, men det är naturligtvis mycket bättre att man har en fördelningsprincip som baseras på regler som gör att man i början av programmet stöder de effektivaste åtgärderna. Då får man en rättvisare fördelning och ett bättre utbyte av de enorma resurser som vi satsar. Men det är alltså fullt klart att alla resurser som vi ställer till förfogande kommer människorna till godo. Hittills har alla resurser gått åt. Exakt hur mycket den extra förstärkningen kommer att förkorta väntetiderna kan inte bedömas.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att statsrådet Friggebo sade att vi är eniga om angelägenheten av det här programmet, vilket jag vill betona att jag inte heller hade ifrågasatt. Jag utgår ifrån att alla delar vår uppfattning. Beträffande köerna tycker jag det är positivt att höra att alla tydligen inte har drabbats lika hårt som de som jag har stött på. På sina håll är väntetiderna Såvitt jag förstår är det emellertid f. n. inte brist på pengar som leder till de långa väntetiderna. Det finns fortfarande pengar tillgängliga, men problemet är själva handläggningen. Så länge det är fråga om ansökningar som ligger inom ramen för de belopp som ställs till förfogande borde man ha kunnat förutse hur många ärenden som man kan räkna med för att göra av med de anslagna medlen. Den här situationen hade kanske inte behövt uppstå. Men vi hoppas att personalförstärkningen kommer att innebära att det går att klara av de flaskhalsproblem som uppenbarligen finns i åtminstone vissa delar av landet. Det var emellertid synd att man inte riktigt vet hur långt man når med förstärkningen. Statsrådet sade inte heller någonting om när vi eventuellt kan tänkas få ett förslag om en decentralisering av beslutsfattandet på det här området. En decentralisering skulle kunna vara ett bra sätt att få det att fungera på ett smidigare sätt.
Herr talman! Får jag bara säga ytterligare en sak om hur det går till. Ansökningarna kommer inte in jämnt under året till förmedlingsorganen och länsstyrelserna, vilket betyder att man i en och samma länsbostadsnämnd ibland kan ha mycket korta väntetider och ibland längre väntetider. Människorna styrs också av årstiderna när de ansöker. Därför är det inte så lätt att exakt förutse svängningarna under året. Bostadsstyrelsens förslag om kommunalisering hoppas jag att kunna få någon gång under nästa år.
Herr talman! I och för sig är inte heller det som statsrådet sade om årstidssvängningarna förvånansvärt. Även detta är någonting som man från början borde ha kunnat förutse. När det blir kallare ökar ju intresset för energisparande investeringar. Man skulle kanske kunna planera arbetet så, att man då prioriterar just den typen av ärenden. Men, som sagt, det intressanta är naturligtvis att det i framtiden blir en smidigare hantering. Jag hoppas att ett eventuellt förslag om decentralisering inte kommer alltför sent nästa år och att det då får en skyndsam prövning i departementet.

Herr talman! Märta Fredrikson har frågat kommunministern om han är beredd medverka till vidare utforskning av skadeverkningarna av den oljekatastrof som inträffade utanför Bohusläns kust i november 1978. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Erfarenheterna från de oljeutsläpp som ägt rum under senare år visar att sådana utsläpp kan förorsaka allvarliga och omfattande skador på miljön. De utvärderingar som skett visar också att det finns brister i våra kunskaper om oljans effekter i miljön. Det är därför viktigt att vi genom forskningsoch undersökningsverksamhet förbättrar kunskapsunderlaget. Det ankommer främst på naturvårdsverket att initiera sådan verksamhet och väga behovet av resurser på detta område mot kraven på forskningsinsatser på andra angelägna områden inom miljövården. Naturvårdsverket, kustbevakningen och institutet för vattenoch luftvårdsforskning har under flera år gemensamt bedrivit en omfattande forskningsverksamhet rörande miljöeffekter av oljeutsläpp. Stora forskningsinsatser har också gjorts i samband med olika olyckor, t.ex. utsläppen från det ryska tankfartyget Tsesis, som gick på grund vid Fifång i oktober 1977. För att höja beredskapen när det gäller undersökningar av effekterna av oljeutsläpp gav regeringen i augusti i år naturvårdsverket i uppdrag att utarbeta ett program för undersökning av miljöeffekter vid oljeoch kemikalieutsläpp. Uppdraget kommer att redovisas inom kort. Uppdraget utgör en del av det handlingsprogram för skydd mot oljeskador till sjöss som f. n. övervägs inom regeringskansliet på basis av förslagen i betänkandet Ren tur. När det gäller oljeskadorna längs den bohuslänska kusten hösten 1978 vill jag peka på att 1977 års oljeskyddskommitté i tilläggsdirektiv fått i uppdrag att utvärdera oljeutsläppen och skadorna såväl i Stockholms skärgård som i Bohuslän. Enligt vad jag erfarit kommer utredningen att lägga fram sina förslag i början av 1980.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det är positivt så till vida att han talar om stora insatser och god vilja, och det är utomordentligt bra. Bakgrunden till min fråga var rapporter om kraftiga störningar och förändringar, som konstaterats i havet på provytor, som forskare hade undersökt. De anser att en koppling till oljan i havet inte kan uteslutas. Jag har tagit upp rapporter rörande västkusten, men givetvis finns skador samt behov av åtgärder också i de andra områden runt vår kust där oljeutsläpp har 1 skett. Man kan alltid diskutera prioriteringar och göra jämförelser mellan insatser. Oljan har, vad gäller insatser i samband med upptagning, kostat kanske 100 milj.kr. Enligt uppgift lämnas till forskning 2-3 milj.kr. i hela landet, varav 1 miljon till västkusten. Naturvårdsverket har att initiera åtgärder, och det är också viktigt att oljeskyddskommittén gör det. Men oron hos våra forskare — enligt vad som meddelats från västkusten — bottnar i vad som skall hända när man inte har medel för den kontinuerliga forskningen. Man är orolig över att de medel som naturvårdsverket har kommer att räcka enbart till forskningen i de grunda vikar där man arbetar, medan de störningar som forskarna nu har rapporterat uppstått på djupare vatten, på 5-10 meters djup. Det är viktigt att forskningen där kontinuerligt får bedrivas. Tyvärr lever vi med denna ständiga oljenedsmutsning, denna ständiga farsot som är ett hot mot livet, ett hot mot livet i havet och ett hot mot vårt eget liv. Det är allvarliga katastrofer jämt. Men det räcker inte med att forska enbart när stora katastrofer inträffar. Det måste ske kontinuerligt — därav forskarnas oro över att de inte har tillräckliga medel. Vi kräver kännedom om den kontinuerliga påverkan. Den är inte tillräcklig, som herr statsrådet påpekade. Jag hoppas att den skall bli tillräcklig. Därtill behövs medel så att naturvårdsverket i samarbete med forskningsinstitutioner och forskare kan driva på denna kontinuerliga forskning. Jag har tidigare tagit upp frågan om oljans påverkan på markområdena i debatter med förutvarande kommunminister. Tyvärr har jag så kort tid på mig, men jag vill nämna att så mycket säger forskarna som att om vi skall behålla en biologisk och miljövårdsinriktad forskning värd namnet i havet måste vi ha mer medel till det. 1970-talet betydde — med nuvarande jordbruksministern som aktiv medverkare — framtidstro och förhoppningar för jordbruket. Nu sätter vi vår förhoppning till att jordbruksministern medverkar till att skapa sådan framtidstro även för havsbruket och dess forskning.

Herr talman! Carl Lidbom har frågat socialministern om hon har för avsikt att ta initiativ till ändring av det — enligt frågeställarens uppfattning — med rätta hårt kritiserade beslutet om stickprovsvis genomförd passkontroll vid inomnordiska resor. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Bonnie Bernström har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att förhindra att personer onödigtvis sätts i förvar i samband med gränskontroller. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Alltsedan den nordiska passkontrollöverenskommelsens ikraftträdande år 1958 har stickprovskontroller tillämpats vid våra gränser för att förhindra att personer illegalt tar sig in i landet. På grund av den ökade illegala invandringen beslöt regeringen i november 1976 om en utökad stickprovskontroll vid främst resor från Danmark till Sverige. Denna stickprovskontroll har av regeringen bedömts som nödvändig för att begränsa den stora illegala invandringen av bl.a. assyrier från Turkiet. Det finns inga tecken som tyder på en minskning av denna invandring. Jag avser inte att under rådande förhållanden ta något initiativ till att minska stickprovskontrollens omfattning. Vid stickprovskontrollen kan vissa svårigheter uppkomma för den som inte omedelbart kan styrka sin rätt att resa in i Sverige. Det gäller då främst utländska medborgare med tillstånd att vistas i Sverige samt naturaliserade svenska medborgare. Bonnie Bernström hänvisar i denna del till en uppgift som nyligen lämnats i ett TV-program enligt vilken personer skulle ha tagits i förvar över natten då de inte kunnat visa sin rätt att resa in i riket. Efter kontroll med de aktuella polisdistrikten har framkommit att ingen svensk medborgare har tagits i förvar i samband med stickprovskontroll. Vid endast ett tillfälle har en utländsk medborgare med tillstånd att vistas här tagits i förvar. Utlänning som kommer till riket skall medföra och kunna visa upp passhandling som visar hans rätt att resa in och vistas i Sverige. Denna skyldighet föreligger även efter besök i annat nordiskt land. Utlänningslagkommittén har i sitt nyligen avgivna betänkande föreslagit inrättandet av en jourtjänst, vilket sannolikt skulle eliminera nu angivna svårigheter. Förslaget har remissbehandlats och bereds f. n. i regeringskansliet med sikte på att propositionen skall föreläggas riksdagen under våren. Jag kan därför i dag inte ta ställning till frågan. Slutligen kan nämnas att invandrarverket har förklarat sig berett att i samråd med rikspolisstyrelsen medverka i utbildningsoch informationsinsatser för att minska olägenheter för den enskilde vid gränskontroll. Mot denna bakgrund anser jag att det inte finns behov av ytterligare åtgärder från regeringens sida.

Herr talman! Jag har frågat invandrarministern vad hon vill göra för att människor inte onödigtvis skall tas i förvar i samband med gränskontroller, och då personer vid gränskontrollen inte kan bevisa att hon eller han är svensk medborgare eller har arbetsoch uppehållstillstånd. Anledningen till att jag ställer den här frågan är inte att jag misstror polisens agerande i samband med kontroller, utan att jag har reagerat över att det tydligen inte finns tillräckliga möjligheter att kontrollera främst arbetsoch uppehållstillstånd på obekväm arbetstid. Om en person som inte har svenskt medborgarskap kommer till Sverige skall hon eller han vara försedd med pass eller annan legitimationshandling som gäller som pass. Uppehållstillstånd och arbetstillstånd skrivs vanligen in i passet. Via mantalsregister kan man kontrollera uppehållstillstånd, och via invandrarverket kan på kontorstid arbetstillstånd kontrolleras. På övriga tider får man gå via utlänningsenheten i det aktuella polisdistriktet, Utlänningsenheten är emellertid inte alltid bemannad nattetid. Man kan också gå via arbetsgivare, men det förutsätter att arbetsgivaren inte jobbar på kontorstid, för att det skall vara meningsfullt i det här fallet. Polisen kan också följa personen hem för att där kontrollera pass eller annat. Men det förutsätter att polisen inte är underbemannad, vilket den ofta är. Kort sagt är möjligheten att slippa ta folk i förvar på obekväm arbetstid ganska liten. Att fler inte råkar ut för att tas i förvar beror på den enskilde polismannens omdömesgilla bemötande. Man kan inte begära mer av polisen. Men man kan begära att invandrarverket ställer upp med någon form av jourverksamhet. Nu har Karin Andersson i sitt svar hänvisat till förslaget i utlänningslagkommittén om en jourtjänst på invandrarverket. Jag tycker att det är mycket positivt att förslaget finns. Men jag tycker att Karin Andersson kunde ha sagt något mer — att man skall förverkliga förslaget även om propositionen är under utarbetande i departementet. Att någon svensk medborgare inte har tagits i förvar beror på att polisen har en jourverksamhet och kan kontrollera medborgarskap. Vi kräver att invandrarna skall ha samma möjligheter som svenska medborgare att bli väl behandlade i Sverige. De skall inte onödigtvis behöva tas i förvar.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Låt mig börja med att konstatera att det ändå är ett framsteg att den här stickprovskontrollen icke längre av statsrådet Karin Andersson — på det sätt som tidigare skett av Karin Söder — skildras som ett framsteg i nordiskt samarbete. Man kan tycka vad man vill i övrigt om den. Det är naturligtvis utomordentligt beklagligt att man på detta sätt anser sig tvungen att mer eller mindre riva upp den nordiska passfriheten, som har varit ett av de stora grundläggande framstegen i nordiskt samarbete och som ligger i botten på mycket annat, en gemensam nordisk arbetsmarknad och gemensam socialförsäkring etc. Statsrådet anser att man inte kommer ifrån stickprovskontrollen i nuvarande läge. Hon hänvisar till den ökade illegala invandringen, framför allt över den danska gränsen mot kontinenten. Det är omöjligt för mig att bedöma i vilken utsträckning det är möjligt att få danskarnas medverkan till att intensifiera kontrollen vid den nordiska yttergränsen så att säga. Det borde ju i första hand vara uppgiften och det adekvata sättet både för att försöka att stoppa den illegala invandringen och för att slippa riva upp den nordiska passfriheten. Om det nu inte är möjligt, och vi är tvungna att ha någon form av stickprovskontroll, är det ändå vissa reflexioner man måste göra. Det är rätt otillfredsställande att ha en ordning som innebär att i princip behöver man inte ha pass med sig när man reser runt i nordiska länder. Men man kan ju råka ut för en stickprovskontroll, och har man då inte passet med sig, så kan det i värsta fall inträffa att man får tillbringa natten i förvar hos polisen. Om inte den olyckan inträffar kan man i alla fall råka ut för besvär och tidspillan, man kanske missar ett tåg eller ett flygplan eller ett viktigt sammanträde. Om vissa människor i princip måste ha pass med sig för att resa inom Norden, är det totalt oacceptabelt att de inte själva vet om det, att det inte utfärdas sådana föreskrifter att de människor som riskerar att råka ut för stickprovskontroll vet om det och därför kan ta passet med sig. Det blir ett drag av osäkerhet och godtycke som är svårförenligt med vanliga rättssäkerhetskrav och med en anständig behandling av människor. Jag tror därför att statsrådet bör ta sig en funderare till på i första hand om man inte kan komma ifrån stickprovskontrollen i den här utvidgade formen och övertala danskarna att ta en större börda i stället och i andra hand på om man inte kan offentliggöra sådana normer att de människor som riskerar stickprovskontroll vet om det och kan gardera sig genom att ta passet med sig.

Herr talman! Jag delar Bonnie Bernströms uppfattning att förvar är ett allvarligt intrång i en människas integritet och inte skall tillgripas annat än när det verkligen behövs. Som framgår av mitt svar har detta medel inte använts särskilt mycket — ingen svensk medborgare har tagits i förvar och bara en utländsk medborgare med tillstånd att vistas här hade tagits i förvar under en kort tid. Det tyder på, vilket Bonnie Bernström också erkände, att polisen iakttar stor försiktighet. Det tycker jag är tillfredsställande. Nu dröjer det förhoppningsvis inte länge innan vi i riksdagen kommer att behandla utlänningslagkommitténs förslag, och då får vi hjälpas åt att skapa regler som ytterligare stärker rättssäkerheten. Vad Karin Söder yttrade sig om, Carl Lidbom, var inte stickprovskontrollen utan den möjlighet att införa reguljär passkontroll under begränsad tid som man kom överens om mellan regeringarna i maj i år. Stickprovskontrollen har fortgått sedan överenskommelsen träffades 1958, men den intensifierades från november 1976. Carl Lidboms fråga gällde bara stickprovskontrollen, och jag har därför bara uttalat mig om den. Det är riktigt att den nordiska passöverenskommelsen innebär att passkontrollen skall ske vid Nordens yttergränser. Regeringen har haft och kommer fortsättningsvis att ha överläggningar med de nordiska regeringarna om möjligheten att intensifiera kontrollen där. Alla utlänningar skall ha pass med sig även vid resor inom Norden. Detta råder det kännedom om men vi kommer, som jag sade i mitt svar, att intensifiera den informationen.
Herr talman! Att man hittills bara har tagit en person i förvar är positivt, men det är ingen garanti för att man inte kommer att ta fler i förvar i framtiden. Om polisen kan ordna jourverksamhet för att minska olägenheterna för svenska medborgare, tycker jag att invandrarverket skulle kunna ordna en liknande jourverksamhet för att minska olägenheterna för invandrarna i Sverige. Detta tycker jag att Karin Andersson borde kunna lova och inte bara hänvisa till ett samarbete.
Herr talman! Om Karin Söder med framsteg i nordiskt samarbete syftade inte bara på den vidgade stickprovskontrollen utan också på möjligheten att snabbt återinföra passkontroll för alla, tycker jag att hennes uttalande framstår som ännu märkligare. Ett totalt upprivande av den nordiska passfriheten betecknas då plötsligt som ett nordiskt framsteg. Men låt oss lämna det åt dess öde. På min fråga om det ändå inte går att klargöra vilka människor som i praktiken måste ha pass med sig vid inomnordiska resor därför att de kan råka ut för stickprovskontroll, svarar statsrådet att utlänningar måste ha pass med sig även vid inomnordiska resor. Ja, det var ju bra. Men den här stickprovskontrollen drabbar ju också naturaliserade svenska medborgare. Det är inte säkert att de kan svenska språket något vidare bra, och det är inte säkert att de ser särskilt svenska ut. De kan tydligen råka ut för stickprovskontroll, förvar och allt vad det är. Vilka naturaliserade svenska medborgare skall då i fortsättningen veta att de måste ha pass med sig för att vara säkra på att slippa tillbringa natten hos polisen?
Herr talman! Vi har ju reglerad invandring i vårt land, och då måste vi också ha medel och möjligheter att upprätthålla den. Det förekommer en rätt stor illegal invandring, och det är för att komma till rätta med denna illegala invandring som vi har ansett oss tvingade att tillgripa stickprovskontroll vid Jag har litet svårt att förstå logiken i det hela när man är med om — och stöder — den reglerade invandringen men inte är beredd att vidta de åtgärder som behövs för att upprätthålla den.
Herr talman! Jag är rädd att statsrådet Karin Andersson och jag talar litet bredvid varandra. Jag har inte vänt mig mot att man skall ha en reglerad invandring, och jag kan förstå att den ökade illegala invandringen är ett problem. Om det nu— sade jag—inte går att övertyga danskarna om att de bör skärpa kontrollen vid yttergränsen, och om det är nödvändigt med stickprovskontroll, då måste det väl i gengäld klargöras vilka utlänningar och svenska medborgare som i praktiken är skyldiga att ta pass med sig. Detta är ett rent anständighetsintresse. Är det så att det på grund av den illegala invandringen är nödvändigt att ha en utvidgad stickprovskontroll, tala då om för människorna vilka det är som riskerar att råka ut för den kontrollen, så att de kan ta passet med sig! På det svarar Karin Andersson med ett blaha, fullständigt vid sidan om min fråga.
Herr talman! Jag sade redan i mitt svar att invandrarverket har förklarat sig berett att intensifiera informationen om vilka som skall ha pass med sig. Nu krävs ju inte pass i alla sammanhang, utan det krävs en identitetshandling. Kontrollen kan ske på olika sätt. Utländska medborgare är redan skyldiga att ha pass. Jag har uppriktigt sagt en aning svårt att förstå att det skulle vara så besvärligt att ha pass med sig, men det är en annan fråga — detta är min egen bedömning. De naturaliserade svenskar som själva kan bedöma att de riskerar att råka ut för passkontroll skulle jag råda att ha pass med sig. Det är ingen skyldighet, men de skall kunna styrka sin identitet.

Herr talman! Trots att det föreligger två reservationer och två särskilda yttranden vågar man säga att socialförsäkringsutskottets betänkande nr 9 är i huvudsak enhälligt. Det kan tyckas vara påfallande, eftersom vi alla vet att vi rör oss med frågor som vid tidigare riksdagsbehandling har varit i stora delar starkt kontroversiella. Vi moderata ledamöter i utskottet har i ett särskilt yttrande klargjort hur det kommer sig att vi i allt väsentligt har kunnät ansluta oss till utskottets uppfattning. Förklaringen är mycket enkel. Hela betänkandet handlar om förslag som är att betrakta som provisorier — tidsbegränsade provisorier.

För att möjliggöra att detta mål realiserades ställdes vissa medel till förfogande, och det viktigaste var att hela nytillskottet av tandläkare t.o.m. år 1979 skulle tillföras folktandvården. För att i sin tur kunna förverkliga den målsättningen antog man vissa regler som skulle möjliggöra begränsning av etableringen av privata tandläkare, så att folktandvården för några år framåt helt enkelt skulle slippa konkurrens från den privata sektorn om den knappa tandläkartillgången. Man kan ju ha vilken mening man vill både om målet och om de anvisade medlen. Som en och annan erinrar sig hade vi från moderat håll i långa stycken annan mening än riksdagsmajoriteten, men riksdagsbeslutet är ett faktum, och vi respekterar det. Sedan har det hänt att det uppsatta målet inte har kunnat uppnås under den beräknade tiden. Det beror i huvudsak på att även om folktandvården programenligt i stort sett har fått hela nytillskottet av tandläkare under de här åren har det inte inneburit den beräknade ökningen av antalet tandläkartimmar, helt enkelt därför att yrkesaktiviteten har gått ned. Det är fler tandläkare nu än för några år sedan som arbetar deltid. Och vi har inom folktandvården som på arbetsmarknaden i övrigt mycket mer av lagfäst rätt till ledighet för alla möjliga ändamål. Detta har gjort att förutsättningen tandläkartillgång inte har varit för handen när vi försökt uppnå utbyggnadsmålet. För ett par år sedan tillsattes en utredning, 1978 års tandvårdsutredning, som utvärderar och ser över hela tandvårdsförsäkringen, även folktandvårdsorganisationen och en del därmed sammanhängande frågor. Den utredningen är inte färdig med sitt arbete. Den har avlämnat ett delbetänkande, som ligger till grund för det förslag som vi behandlar i dag, men huvudbetänkandet dröjer ett par år. Då har vi sagt oss att i det läget kan vi i huvudsak gå med på att de gällande reglerna får prolongeras att gälla ytterligare ett par tre år. Det är det som den aktuella propositionen och det aktuella utskottsbetänkandet handlar om, att man i stort sett förlänger nu gällande regler att gälla t.o.m. utgången av 1982. Vi den tidpunkten räknar vi nu med att mani stort sett skall kunna ha uppnått målet att folktandvården kan klara barnoch ungdomstandvården och sin förutsatta andel, 30-35 4 eller däromkring, av vuxentandvården. : Vi har alltså inte funnit det nödvändigt att ta upp långtgående principdiskussioner när det gäller vad vi betraktar som ett provisoriskt beslut. Men i det särskilda yttrandet har vi gjort klart att när vi så småningom, om ett par tre år, skall ta ställning mer långsiktigt till frågan om tandvårdsförsäkring och folktandvård kommer vi åter att aktualisera en del för oss viktiga principfrågor. Vi har nämnt några exempel på sådana. Vi anser t.ex. nu som för några år sedan att det förhållandet att folktandvården åläggs att svara för tandvård åt barn och ungdom upp till 20 års ålder inte behöver hindra och inte bör hindra att samma personer, barn och ungdomar, också får omfattas av tandvårdsförsäkringen och alltså ha möjlighet att välja själva. Skulle — vilket jag inte alls tror blir vanligt — några i den åldersgruppen föredra att gå till familjens privata tandläkare, bör de kunna göra det på samma villkor som alla andra människor, dvs. med vanlig ersättning från tandvårdsförsäkringen. Jag tror som sagt inte alls att det blir vanligt — jag tror inte vi människor är sådana att vi frivilligt åtar oss att själva betala halva kostnaden om vi kan få hela behandlingen helt gratis hos folktandvården. Men någon skulle kunna vilja göra det, och det finns inget skäl att inte tillåta det. Det finns inget skäl att inte även på det här området som på så många andra försöka garantera människorna största möjliga mått av valfrihet. Hela frågan om begränsningen av privat tandläkarpraktik måste också komma upp på nytt. Vi har — mer eller mindre nödtvunget — kunnat acceptera den under en övergångstid och för att möta en nödsituation. Men vi menar alltjämt att en sådan etableringsbegränsning är ett så allvarligt ingrepp i näringsfriheten att det krävs mycket starka allmänintressen för att den skall kunna accepteras. Den får alltså inte bli permanent. Vi säger redan här att vi kommer att kräva att den skall om möjligt helt avvecklas. Vi har också sett att den ordning som tillämpas sedan några år för att fastställa arvodesnivån i tandvårdsförsäkringen inte fungerar bra. Det är ett egendomligt förhållande att riksförsäkringsverket, som är part i målet och som har att betala ut pengarna, också är statens ombud vid förhandlingarna med motparten, Tandläkarförbundet. Vi vet att det har varit konflikter och kontroverser som kanske skulle kunna undanröjas med en annan förhandlingsordning. Vi påminner om att regeringen redan har beslutat, och offentliggjort beslutet, att se över hela förhandlingsordningen. Vi säger att det är viktigt att det verkligen blir någonting av med det snart. — Detta om det särskilda yttrandet nr 1. Sedan har vi på ett par tre punkter menat att det redan nu, utan att äventyra målet som vi är överens om, är möjligt att lätta upp de nu gällande reglerna. Vi tycker att det s.k. ortsbandet är särdeles osympatiskt, mer än etableringsreglerna i övrigt, därför att man tvingar fria näringsutövare att bli kvar på den plats där de en gång slagit sig ned. Det är ett långtgående ingrepp i den personliga friheten och näringsfriheten, som kräver utomordentligt starka skäl för att kunna accepteras. Det må vara att vi har en överetablering i storstadsområdena och att det kan anses nödvändigt att för en tid säga: Vi skall inte ha flera tandläkare där, så länge vi har så ont om dem t.ex. i Norrlands inland. Men det finns inget skäl att förbjuda en tandläkare att flytta från Hagfors till Filipstad, eller mellan vilka kassaområden som helst ute i landet. De eventuellt positiva resultat man kan nå med något sådant är för små för att motivera ett så allvarligt ingrepp. Därför säger vi att man redan nu bör kunna rekommendera riksförsäkringsverket att sluta upp med den sortens ortsbindning. Den har ingen praktisk betydelse, men är ett principiellt otäckt ingrepp i enskilda människors frihet. Det yrkar vi i reservation nr 1. På den punkten har utskottet på vår begäran klargjort att den regel som gäller och som möjliggör ortsbindningen inte kan gälla etableringar gjorda tidigare än den 1 januari 1976. Tidigare etableringar omfattas inte av övergångsbestämmelserna. På förslag bl.a. av dem som väckt motion 103 har utskottet klargjort det. Det var dunkelt i propositionen — nu är det klart. Det går inte att föra den regeln tillbaka till tiden innan den trädde i kraft, och det är viktigt. Vi har tyckt att man mitt i det här regleringarnas samhälle ändå kan acceptera och förorda en begränsad nyetablering, inte bara ersättningsetablering. Vi har talat om en riktad etablering av kanske ett 20-tal tandläkare av nytillskottet varje år till de områden i landet där det är särskilt ont om tandläkare, där vuxentandvården är underförsörjd. Det måste helt enkelt gå fortare att uppnå målet bra regional balans om man använder båda sidorna, inte bara folktandvården utan också privattandvården, för att sprida ut tandläkarresurserna jämnare över landet. Därför föreslår vi i samma reservation, nr 1, att en sådan riktad etablering av ett begränsat antal nya tandläkare skall kunna medges med detsamma utan att man väntar på att 1982 skall gå ut. Till sist, herr talman, en sak som kan tyckas liten men som gäller kvoteringen inom folktandvården, där socialstyrelsen har att bestämma var nya tjänster skall få lov att inrättas i landet. I propositionen står att den kvoteringen skall göras efter samråd med Landstingsförbundet. Vi tycker att detta är en frapperande diskriminering av arbetstagarparten. Landstingsförbundet är visserligen inne i detta samråd i sin egenskap av huvudman för folktandvården men också såsom arbetsgivare för tjänsteläkarna. Det måste väl sägas vara ovanligt på den svenska arbetsmarknaden i dag att man ålägger en myndighet att samråda med arbetsgivarparten men inte med arbetstagarparten. Det sägs bara att de senare får lov att ge synpunkter på kvoteringen. Vi har i reservationen nr 2 begärt att det skall klart sägas ut att kvoteringsbesluten skall fattas i samråd med inte bara Landstingsförbundet utan också Tandläkarförbundet. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till reservationerna nr 1 och 2 av utskottets moderata ledamöter.

Herr talman! Det är inte första gången vi diskuterar tandvård i denna kammare. Alltifrån det vi en majdag 1973 hade att ta ställning till propositionen om införandet av en allmän tandvårdsförsäkring och en utbyggnad av folktandvården, har tandvårdsfrågorna ofta varit föremål för behandling och debatt i kammaren. Handlingar och protokoll saknar inte i detta sammanhang intresse. Det är lätt att urskilja var partierna stått i de principiellt viktiga frågorna och var de haft sin intresseförankring. Moderaternas ställningstagande har inte gått att ta miste på. Mångfalden av reservationer till utskottsbetänkandena från deras sida talar sitt tydliga språk. Med sömngångaraktig säkerhet har moderaterna alltid hamnat på ståndpunkter som Tandläkarförbundet företrätt — ståndpunkter som helt naturligt varit starkt partsbetonade. Ensidigheten i moderaternas ställningstaganden har därför alltid varit avslöjande. Från socialdemokratins sida har vakthållningen kring folktandvården och dess utbyggnad och en bättre regional fördelning av de knappa tandvårdsresurserna varit det väsentliga. I dag behandlar vi ett utskottsbetänkande, som inte minst mot denna bakgrund är intressant. Den borgerliga trepartiregeringen tillsatte 1978 en tandvårdsutredning med uppgift att göra en översyn av tandvårdsförsäkringen. Bakgrunden var att man i regeringsförklaringen hösten 1976 hade ställt ut löftet att tandvårdsförsäkringens regler om etableringskontroll skulle ses över och försäkringen utvidgas till att omfatta barn och ungdom. Det var med andra ord gamla moderatkrav som på detta sätt fördes fram. Den parlamentariskt sammansatta utredningen lade fram ett delbetänkande i början av detta år. Det behandlade frågor om den regionala fördelningen av tandvårdsresurserna, utbyggnadsprogrammet för den organiserade barnoch ungdomstandvården och etableringsreglerna för privatpraktiserande tandläkare. Det var ett enhälligt betänkande. Det var undertecknat av bl.a. Nils Carlshamre, nu en av utskottets reservanter. Även Tandläkarförbundet var representerat i utredningsarbetet, och någon avvikande mening anmäldes inte heller från deras sida. Förslaget fick ett starkt stöd under remissbehandlingen, även om Landstingsförbundets styrelse och LO ifrågasatte om de föreslagna åtgärderna var tillräckliga för att trygga folktandvårdens utbyggnad. Den proposition som utskottet haft att behandla bygger i allt väsentligt på det enhälliga utredningsbetänkandet. Det är väl därför inte så överraskande att antalet väckta motioner i anslutning till propositionen varit begränsat. Det är i huvudsak moderatmotioner utskottet haft att behandla, vilket väl inte är så överraskande med hänsyn till moderaternas förflutna i dessa frågor. Som bekant omfattar tandvårdsförsäkringen alla som fyllt 20 år, medan landstingen har tandvårdsansvaret för barn och ungdom under nämnda ålder. Det var en stor social reform som riksdagen på den socialdemokratiska regeringens initiativ beslutade om 1973. På grund av att folktandvården vid reformens ikraftträdande inte var tillräckligt utbyggd för att i organiserad vård kunna ta hand om alla barn under 6 år och ungdomar i åldrarna 17-19 år innehåller övergångsbestämmelserna en generell dispens från skyldigheten för landstingen att erbjuda dessa grupper regelbunden behandling. Samtidigt innebär övergångsbestämmelserna att ungdomar i åldrarna 17-19 år tills vidare får ersättning från försäkringen för utgifter för tandvård. Nu föreslås att den generella dispensen från skyldigheten att erbjuda barn under 6 år och ungdomar i åldern 17-19 år regelbunden behandling ersätts fr.o.m. 1981 av en regel som ger socialstyrelsen möjlighet att årligen helt eller delvis besluta om dispens från denna skyldighet för de landstingskommuner som inte kan tillgodose tandvårdsbehovet för dessa åldersgrupper. Utredningen pekar emellertid på att 1981 nära nog samtliga landsting kommer att kunna klara tandvården för barn under 6 år och ungdomar i åldern 17-19 år. Man kan sålunda räkna med att under perioden 1982-1984 samtliga landsting skall kunna uppfylla kravet om en organiserad vård för dessa grupper. Det förutsätter dock att hela nettotillskottet av tandläkare tillförs folktandvården. Då det självfallet är av största vikt att denna målsättning uppnås, föreslås att etableringsbestämmelserna för privatpraktiserande tandläkare förlängs t.o.m. 1982. Tandvårdsutredningen har också betonat att etableringsreglerna inte kan undvaras om målet för folktandvårdens utbyggnad skall säkerställas. Tandvårdsresurserna är alltjämt mycket ojämnt fördelade över landet. Därför föreslås att tandläkare som etablerat sig utanför storstadsregionerna före den 1 mars 1978 inte skall tillåtas flytta till dessa områden i andra fall än då ersättningsetablering föreligger. Nu gällande regel i övergångsbestämmelserna om begränsning i rätten för tandläkare att fritt etablera sig avser sålunda tandläkare som påbörjar sin verkasmhet efter den 1 januari 1976. Däremot innebär samma regel inget formellt hinder för riksförsäkringsverket att redan nu föreskriva ortsbundenhet för denna grupp tandläkare. Det finns därför anledning understryka att något förslag om retroaktiv lagstiftning inte föreligger. De ändrade tillämpningsföreskrifterna som föreslagits innebär en mycket begränsad utvidgning av nuvarande praxis. Om nödvändigheten av detta har utredningen varit enig. Moderaterna har försett det i övrigt eniga utskottsbetänkandet med två reservationer. Man yrkar sålunda att inga hinder skall resas för privatpraktiserande tandläkares flyttning mellan kassaområdena utanför storstadsområdena samt att 20 tandläkare ur det årliga nettotillskottet skall medges möjlighet att nyetablera sig inom huvudmannaområdena där vuxentandvården är underförsörjd. Låt mig här understryka att etableringsreglerna ju tillkommit för att säkerställa folktandvårdens behov av tandläkare. Om denna grundläggande fråga har stor enighet förelegat. Även Tandläkarförbundet har accepterat nödvändigheten av en etableringskontroll i nuvarande läge. Etableringsreglernas utformning har ofta diskuterats. Tandvårdsutredningen har i enighet lagt fram förslag om deras förlängning och i begränsad form även föreslagit en viss skärpning. Propositionen har följt utredningens förslag. Utskottet har i stor enighet ställt sig bakom propositionens förslag. Nu vill moderaterna bryta upp ortsbundenheten och dessutom plocka ut 20 tandläkare av nytillskottet för privat etablering. Till detta säger utskottet nej. Och vi gör det på mycket goda grunder. 20 nya tandläkare på den privata sidan betyder 20 tandläkare mindre inom folktandvården. Det är på något egendomligt sätt alltid folktandvården som kommer i kläm då moderaterna är ute för att reformera tandvården. Beträffande ortsbundenheten gäller det enkelt uttryckt att förhindra att glesbygden utarmas på tandläkare, med andra ord att eliminera risken för att en tandläkare flyttar från en mindre ort till en större ort, varigenom stora problem kan skapas. Vidare har man i en reservation tagit upp frågan om Tandläkarförbundets representation vid utarbetandet och tillämpningen av kvoteringsbestämmelserna, som tandvårdsutredningen föreslagit skall bibehållas till utgången av 1982. Utskottet framhåller att Tandläkarförbundet hittills beretts tillfälle att ge synpunkter i anslutning till beredningen av besluten om kvotering, och utskottet förutsätter att någon ändring av denna ordning inte är avsedd. Moderaterna uttrycker i sin reservation sitt ogillande av uttrycket ”beretts tillfälle”. I stället vill man ha en språkligt bestämdare form då det gäller Tandläkarförbundets deltagande i dessa överläggningar. Utskottet har inte velat ge sig in i någon förändring vare sig språkligt eller sakligt, utan vidhåller att nuvarande ordning för dessa överläggningar bör bestå. Slutligen har vi socialdemokrater till utskottsbetänkandet fogat ett särskilt yttrande, nr 2. Låt mig, herr talman, med några ord få kommentera detta. Det kommer samtidigt att innesluta några synpunkter på moderaternas särskilda yttrande. Som jag tidigare framhållit hade den borgerliga trepartiregeringen i sin regeringsförklaring hösten 1976 tagit upp tandvårdsfrågorna och där förklarat att tandvårdsförsäkringen skulle utvidgas till att omfatta barn och ungdom. Enligt sina direktiv kommer tandvårdsutredningen i sitt slutbetänkande att ta ställning till denna fråga. Det är då viktigt att påpeka att 1973 års riksdagsbeslut utgick från att folktandvården skulle svara för vården av barn och ungdomar upp till 20 år och att tandvårdsförsäkringen endast skulle omfatta personer över 20 år. 1976 års regeringsförklaring och direktiven till tandvårdsförsäkringen innebär att man ifrågasätter själva grundprinciperna för försäkringen. Det kan vi självfallet inte vara med om. Principerna för tandvårdsförsäkringen måste ligga fast. Eftersom moderaterna tagit. upp denna fråga i sitt särskilda yttrande finns det anledning att från vår sida vid detta tillfälle avge denna deklaration. Jag har för övrigt gjort det tidigare många gånger i denna kammare. I stället för att slå vakt om folktandvården — som ger barn och ungdom kostnadsfri regelbunden tandvård — vill man ge privattandläkarna rätt att mot avgift enligt tandvårdsförsäkringen ta hand om barnoch ungdomstandvården. Detta är och förblir en attack mot folktandvården och tandvårdsreformens grundläggande principer. Det bör för övrigt påpekas att Landstingsförbundets ledning på sin tid vände sig emot den borgerliga regeringens uttalande i denna fråga. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till socialförsäk ringsutskottets hemställan, vilket innebär avslag på de föreliggande reservationerna.

Låt mig, herr talman, tacka socialförsäkringsutskottets värderade ordförande för det erkännande som ligger i orden att moderata samlingspartiets ställningstagande aldrig gått att ta miste på. Vår ambition är att ha en sådan klarhet i framställningssättet att det inte skall gå att ta miste på vad vi vill. Det gläder mig att vi lyckats leva upp till den ambitionen även i tandvårdsfrågorna. Utskottets ordförande nämnde 1978 års tandvårdsutredning och dess delbetänkande liksom, med all rätt, att jag tillhör den utredningen. Jag vill därför påpeka att i de förslag som framförs i de moderata reservationerna till utskottsbetänkandet finns ingenting som strider emot det enhälliga utskottsbetänkandet. På en punkt är det fråga om etableringskontrollen, ortsbundenheten. Om jag nu lyckats läsa propositionen rätt — det är svårt för den är suddig — har propositionen i detta fall gått längre än utredningsbetänkandet, och det har jaginte velat vara med om. I det andra fallet är det en fråga som utredningen över huvud taget inte har tagit upp —- inte ännu i alla fall — nämligen frågan om en riktad nyetablering av privata tandläkare. Det finns alltså ingen motsägelse mellan mitt personliga ställningstagande i utredningen och i socialförsäkringsutskottet. Utskottets ordförande sade, och det säger också utskottet, att de förändringar i etableringsreglerna som föreslås innebär en mycket begränsad utvidgning. Det är nog rätt att den är mycket begränsad. Det gäller framför allt en viss utsträckning av möjligheten att ortsbinda privatetablerade tandläkare. Det är i varje fall en mycket begränsad utvidgning i fråga om den tänkbara effekten. Jag är ganska övertygad om att utvidgningen över huvud taget inte påverkar den regionala fördelningen av tandläkare. Det är jag av det mycket enkla skälet att privatpraktiserande tandläkare, liksom f. ö. privatpraktiserande läkare, redan utan denna lagstadgade flyttningsbegränsning är utomordentligt ortstrogna. Det normala är faktiskt att en tandläkare som väl har slagit sig ner på en ort blir kvar där tills han avvecklar rörelsen när han pensioneras — inte förr. Det ärinte vanligt att man flyttar privata tandläkarmottagningar. Därför finns det inte heller något behov av att hindra en förflyttning som ändå nästan aldrig sker. På det sättet är det verkligen fråga om en begränsad utvidgning, men principiellt är den inte begränsad. Denna ortsbindning är — jag upprepar det — ett mycket allvarligt ingrepp i näringsfriheten och den personliga rörelsefriheten. Det fanns en gång i världen en sådan ortsbindning i vårt södra grannland Danmark. Där kallades den för stavnsbaand. Det var den danska versionen av den livegenskap som vid den tiden, för mycket länge sedan, gällde mer eller mindre i hela Europa — undantagandes Sverige, vilket vi är mycket stolta över. Denna innebar ingenting annat än ett förbud att flytta från orten. Det är ett mycket långt gående ingrepp att säga till människor: Du får lov att utöva din näring där du nu befinner dig men icke någon annanstans. Jag upprepar att det krävs utomordentligt starka allmänintressen för att vi skall gå med på att ens för en tid sätta den rörelsefriheten ur spel. Det är alldeles klart att om man medger etablering av 20 nya privattandläkare får vi det året 20 färre tandläkare inom folktandvården. Det finns ju ingen annanstans att få dem ifrån, eftersom tandläkarna är fördelade på tjänstetandläkare och privattandläkare. Självfallet är därför dessa grupper kommunicerande kärl — ökar man den ena, så minskar den andra. Det är inte vidare med det. Jag vill här och nu gärna poängtera att vi inte är ute efter att komma folktandvården till livs. Jag tror att det allmänt på moderat håll i dag finns en mer positiv syn på folktandvården än för några år sedan. Vi vet att den i mycket stor utsträckning har lyckats med det vi har ålagt den. Vi kan redan nu, efter några få år, se att den organiserade barnoch ungdomstandvården i folktandvårdens regi har mycket goda effekter. Vi kan redan nu avläsa en klart förbättrad tandhälsa hos de grupper som omfattas av den organiserade tandvården. Det är bra — och vi vill inte äventyra folktandvårdens möjlighet att fortsätta detta nyttiga arbete. Men här handlar det om den regionala balansen. Det är helt klart att om vi tar 20 nya tandläkare från folktandvården, är det 20 tandläkarstolar som inte blir besatta i folktandvården. Men det är inte säkert eller ens troligt, herr Aspling, att det förvärrar den regionala obalansen. På en ort där det är omöjligt för landstinget att rekrytera en tjänstetandläkare behöver det inte vara omöjligt att få en annan tandläkare att etablera sig privat. Det finns många tandläkare för vilka själva rätten att vara enskilt verksamma är så viktig att den kan ta över önskan att vara i en storstad, på en universitetsort o.d. Vi kan alltså — och jag tror att vi skulle lyckas med det — få en bättre spridning av tandläkarresurserna i just de eftersatta glesbygdsområdena genom att medge en begränsad nyetablering även på den privata sektorn. Det är syftet med förslaget — inte någonting annat. Jag tycker att utskottets ordförande har rätt blygsamma anspråk på vad som skall anses vara grundprinciperna i ett försäkringssystem. Vad är grundprinciperna för en socialförsäkring? Ja, det är mycket. Bl. a. skall det verkligen vara en försäkring i någon mening och inte bara ett annat namn på ett bidragssystem vilket som helst. Det finns ett visst samband mellan avgiftsbetalning och förmåner, oavsett vem som betalar avgifterna. Men om man skall säga att omfattningen av den s.k. förmånstagarkretsen verkligen är en grundprincip är det inte lika självklart. Att detta att gränsen för vilka som skall omfattas av försäkringen skall gå just vid 20 år och inte vid 17, 13 eller 1 år eller vid födelsen skulle vara en grundprincip för ett försäkringssystem har jag mycket svårt att förstå. Det är en lämplighetsfråga, och det är en principfråga i den meningen att rätten för alla att omfattas av försäkringen som ett alternativ är en rätt till ökad valfrihet. I den meningen är det en grundprincip men inte i någon annan mening.

Herr talman! Jag noterar herr Carlshamres yttrande att man inte är ute efter att försämra för folktandvården. Det är inte så många år sedan som det förelåg en moderatmotion, i vilken man föreslog att folktandvården skulle privatiseras. Jag utgår från att herr Carlshamre kommer ihåg det. Låt mig få fråga: Om det hade varit så att etableringskontrollen enbart upplevs som ett allvarligt ingrepp i den personliga friheten, varför har då tandvårdsutredningen, med herr Carlshamres medverkan, enhälligt förordat en förlängning av denna etablering? Den har ju tillkommit för att garantera en rimlig balans av knappa tandvårdsresurser och för att vara en garanti för folktandvårdens utbyggnad. Skall man klara uppgiften att ge alla oberoende av inkomst och bostadsort en bra tandvård måste man naturligtvis se till att det först och främst finns tillräckligt med tandläkare, tandsköterskor och annan personal totalt sett. Men jag vill betona att också den förebyggande tandvården måste byggas ut. All erfarenhet visar att vi måste ha ett system som fördelar de befintliga och nytillkomna resurserna så att de grundläggande målsättningarna kan uppnås. Etableringsreglerna är ett instrument som man därför inte kan undvara. Och erfarenheterna hittills visar att samhället behöver använda sig av etableringsregler och även av andra styrinstrument. Jag har den personliga uppfattningen att det är litet för enkelt att tro att all planering från samhällets sida skulle vara obehövlig när exempelvis utbildningskapaciteten blir tillräckligt stor. Får jag sedan, herr talman, ta upp en annan fråga, och den gäller barn och ungdom. Det är karakteristiskt för moderaternas inställning att de å ena sidan säger att de sannerligen vill slå vakt om folktandvården men å andra sidan är ute med förslag som i verkligheten innebär utomordentligt allvarliga attacker mot folktandvården. Detta att låta barn och ungdom komma in i försäkringen kan ju verka en smula oskyldigt, om man inte är beredd att samtidigt klara ut vilka konsekvenser det skulle få. Vi diskuterar i dag etableringsreglerna och deras förlängning för att just garantera folktandvårdens utbyggnad och möjliggöra för folktandvården att ge alla barn och ungdomar en regelbunden och kostnadsfri tandvård. Samtidigt som moderaterna mycket motvilligt nu måste erkänna att etableringsreglerna är nödvändiga just för att garantera folktandvårdens fortsatta utbyggnad vill man mot denna bakgrund splittra upp barnoch ungdomstandvården och därmed helt naturligt försvaga hela folktandvården. Kom dessutom ihåg att barnoch ungdomstandvård i hög grad förutsätter erfarenhet och kunskap på detta speciella område. Det har man inom folktandvården. Det kanske inte heller är så att privattandläkarna utan vidare är beredda och har möjlighet att ta hand om barntandvården. Därtill fordras i många fall en nog så stor förändring av rutiner och arbetsinriktning. Jag är dessutom övertygad om att ifall man började riva upp folktandvården på detta för folktandvården helt avgörande område, så skulle det upplevas som en ytterst allvarlig sak av folktandvårdens egna tandläkare. De är medvetna om konsekvenserna. Barntandvården, som folktandvården svarar för, innesluter ju för barnen och deras tandvård behandlingsmässigt mycket viktiga och avgörande moment. Det är lagarbetet. Det är hela det förebyggande tandvårdsarbetet. Det är erfarenheterna vad gäller tandreglering och mycket annat. Det är specialisttandvårdens erfarenheter inom folktandvården, som också här spelar en stor roll. Allt detta förutsätter en omfattande organisation, som folktandvården förfogar över men som inte enskilda privattandläkare har, Det är barntandvården som sådan som skulle komma i kläm om man lyckades riva upp tandvårdsreformens grundläggande principer på denna punkt. Jag skulle allvarligt vilja ge herr Carlshamre rådet att tänka sig för både en och två gånger innan han i egenskap av ledamot av tandvårdsutredningen driver den här frågan. Det måste ju ändå finnas gränser för moderaternas privatiseringssträvanden.

Herr talman! Jag är tacksam för alla goda råd från klokt och erfaret folk som Sven Aspling. Sedan kan jag försäkra herr Aspling att det hör till min läggning att tänka mig för både en och tre gånger, så på den punkten tror jag inte vi behöver vara oroliga. Men det är ändå så att Sven Aspling här gör små saker väldigt stora. Jag kommer inte ihåg hur många tusen tjänstetandläkare det finns i Sverige, men det är väl bortåt 4 000 stycken. Det är ungefär halva tandläkarkåren. Herr Aspling säger att det är ett grundskott mot folktandvården och att vi är ute efter att riva upp den när vi vill begränsa ökningen av det antalet med 20 om året. Men det är orimligt att göra detta till ett försök att riva upp hela organisationen, att komma folktandvården till livs. De frågor som låg i Sven Asplings senaste anförande har jag egentligen besvarat redan tidigare. Jag är helt medveten om mot folktandvården kritiska moderata motioner genom åren. Det var därför, herr Aspling, som jag sade att vi i dag har en väsentligt mer positiv syn på folktandvården och dess värde än vad många ibland oss hade för bara några år sedan — därför att vi har sett ett gott resultat. Och detta kan man väl få lov att erkänna. Jag gör det gärna. Det är också så att om den privata tandvården får lov att med hjälp från försäkringen sköta också en och annan yngre människa i framtiden, så är inte heller detta ett grundskott mot folktandvården. Jag har redan sagt att jag inte — och inte heller någon annan — tror att det blir ett väldigt flöde av människor bort från folktandvården till privattandvården på grund av den stora förmånen att få lov att betala 50 26 av kostnaden själv i stället för noll procent. Jag tror inte det. Men det gäller en viktig principfråga, och bl.a. just därför att det inte rimligen kan bli någon nämnvärd avtappning av patienter borde vi, herr Aspling, ha råd att kosta på oss denna valfrihet —om man inte har något annat skäl emot. F. ö. har vi faktiskt varit överens om att tillförsäkra folktandvården en viss andel av vuxentandvården för att kunskap och erfarenhet på det området skall kunna upprätthållas bland tjänstetandläkarna. Det är inte helt ur vägen att fundera över om inte den halva av tandläkarkåren som är privat verksam kunde behöva något tillfälle att förvärva och upprätthålla kunskap och erfarenhet på barntandvårdens område, så att den inte enbart är hänvisad till vuxenpatienter. Det ena är faktiskt ungefär lika klokt som det andra. Skulle de lyckas förvärva någon ung patient med hjälp av tandvårdsförsäkringen, kan inte någon stor skada vara skedd. Jag tror inte att vi behöver föra den här diskussionen om folktandvård och tandvårdsförsäkring så mycket längre i dag. Jag har redan sagt — och det har också skrivits i ett särskilt yttrande — att vi har för avsikt att ta den diskussionen i hela dess vidd när tandvårdsutredningens betänkande föreligger och när vi så småningom får en proposition om hur vi skall ha det på längre sikt med både folktandvård och tandvårdsförsäkring. Utredningens betänkande är enhälligt och utskottets är nästan enhälligt. Det är, herr Aspling, enhälligt därför att det är ett kortsiktigt tidsbegränsat provisorium. Då är det kanske inte heller så fruktbart att föra en lång diskussion som om det hade varit ett långsiktigt beslut. Vi kan vänta med den diskussionen. Jag vill bara till sist försäkra herr Aspling att vi alltså inte är ute för att komma folktandvården till livs, vi är ute för att försöka göra tandvården så effektiv som möjligt för alla människor, oavsett var de bor i landet, och vi vill, till skillnad från herr Aspling, spela över hela registret, använda alla de möjligheter vi har att ge de underförsörjda områdena tillgång till tandläkare. En av de möjligheterna är utan tvivel möjligheten till nyetablering av privattandläkare. Därför föreslår vi denna mycket begränsade — här är verkligen uttrycket motiverat — möjlighet, innebärande att ett tjugotal nya tandläkare årligen skall kunna nyetablera sig med riktad etablering till just de orter som folktandvården har svårt att förse med tandläkare. Det måste vara en förbättring och inte en försämring för dem som behöver tandvård.

Herr talman! Moderaternas förflutna då det gäller tandvårdsreformen skulle ju förtjäna sitt eget kapitel. Det är naturligtvis bra om det bland moderaterna finns en och annan — herr Carlshamre — som nu tar avstånd från moderaternas tidigare agerande i dessa frågor. Det är väl något av en omvändelse under galgen. Jag noterar det, och fortsättning följer ju i de här viktiga frågorna. Jag skall inte förlänga debatten om barnoch ungdomstandvården men vill slå fast att det är principiellt och djupare sett en direkt attack mot folktandvården. Folktandvårdens grundläggande uppgift är ju att garantera barn och ungdom regelbunden, kostnadsfri tandvård. Folktandvården är en unik reform som har betytt och betyder ofantligt mycket. Vår strävan är ju att alla i början av 1980-talet — barn och ungdomar upp till 20 år — skall ha denna regelbundna, kostnadsfria tandvård. Vi måste sträva dithän. Då kommer moderaterna och säger att vi skall öppna försäkringen för barn och ungdom. Det är ju att splittra upp, jag skulle vilja säga segregera. Vi kan inte vara med om detta. Jag har personligen lämnat den här deklarationen och också sänt en hälsning med herr Carlshamre att han skall tänka sig för både en och två gånger, när han fortsätter det ansvarsfulla arbetet i tandvårdsutredningen. Jag skulle vilja göra ytterligare några korta påpekanden med anledning av att herr Carlshamre i sina anföranden har berört många ting. Får jag säga följande beträffande kvoteringsfrågan, där ju moderaterna har en reservation: Socialstyrelsen skall enligt propositionen fastställa bestämmelser för kvotering efter samråd med Landstingsförbundet, inte i samråd med Landstingsförbundet. Socialstyrelsen skall alltså ensam fatta beslut. Om Tandläkarförbundet vid beredning av beslutet ”bereds tillfälle att ge synpunkter” eller får ”deltaga i samråd” måste vara en språklig fråga — såvitt inte moderaterna avser att Tandläkarförbundet skall delta i beslutet. Jag har velat påpeka det för herr Carlshamre, eftersom man tillmätt denna fråga den vikten att man tagit upp den i en reservation. Sedan säger man att man måste eftersträva regional balans inte genom etableringsregler utan genom positiva impulser. Det dunkelt sagda är säkerligen inte alls dunkelt tänkt i det här fallet. Det vore väl lika bra att man talade ur skägget. Är det några extra påslag på vissa privattandläkares taxor man tänker sig, eller vad avser man med positiva impulser? Man har försökt praktisera det systemet på privatläkarsidan, dock lyckligtvis inte med någon större framgång. Landstingen har ställt sig ytterst kallsinniga, vilket är lättförståeligt. Herr talman! Jag skall stanna där.

Herr talman!

Herr talman! Riksdagen har nyligen behandlat frågan om statsformen, då i anslutning till behandlingen av förslaget om kvinnlig tronföljd. Vpk:s motionskrav på monarkins avskaffande och på övergång till republik — som måste anses vara huvudalternativet till förändringar i successionsordningen — blev inte föremål för avgörande vid det tillfället. Dessa krav behandlas nu i KU:s betänkande om författningsfrågor m.m. Det gäller dels motion 343, i vilken vi utvecklar vår syn på monarkins odemokratiska karaktär, dels motion 2467, som vi väckt med anledning av propositionen om åtgärder mot krångel och onödig byråkrati. I denna proposition tog vi fasta på följande ord: ”Vi måste också kunna avveckla offentliga funktioner som inte längre bedöms angelägna.” Vi yrkade alltså på monarkins avskaffande. Jag vet inte om man skall tolka KU:s avvisande av detta motionsyrkande på det sättet, att utskottet anser monarkin kunna fylla en angelägen offentlig funktion. Om man anser en feodal kvarleva tillhöra angelägna offentliga funktioner i dagens Sverige är det i så fall ganska märkligt. Enligt utskottets skrivning har man inte funnit anledning att frångå den ståndpunkt angående statsformen som togs i samband med antagandet av 1974 års författningsreform. Men vad är detta för motionsbehandling? Tror man i konstitutionsutskottet att alla de människor som anser ett ärftligt ämbete vara oförenligt med demokrati skall nöja sig med att utskottet avvisar Nr 51 motionskraven med att hänvisa till sig självt? Tror man i utskottet att Torsdagen den människor som i partiprogram läst om kravet på övergång till republik — det — 13 december 1979 gäller särskilt socialdemokraternas partiprogram — skall finna sig i att partierna går emot sina egna program bara för att de gjort så tidigare? Om någon skulle hävda att ordförandeskapet i konstitutionsutskottet eller ledamotskapet i riksdagen borde vara ärftligt, så borde det med all rätt kunna hävdas att detta är kvalificerad galenskap. Men att ämbetet som rikets statschef skall vara ärftligt hävdas på fullt allvar. I denna kammare förs också på fullt allvar en debatt om huruvida rätten att ärva ämbetet skall förbehållas manliga medlemmar av kungahuset och om huruvida kvinnlig tronföljd innebär ett övergrepp mot manliga arvtagare eller rent av jämlikhet och demokrati! Detta sker i Sverige år 1979. Detta sker i en tid, då frågorna om demokrati och jämlikhet reses med ökad styrka.

Men monarkins bevarande är allvarligt ur demokratisk synpunkt. Kungahusets bevarande används för att symbolisera överklassens ideologi och som ett andligt bedövningsmedel. Dess roll blir att motverka sanna strävanden till demokrati och jämlikhet. Dess roll blir att tjäna reaktionära krafter i samhället. Härigenom saknar monarkin inte politisk betydelse. Förändringarna i 1970-talets författningsreformer rörande kungens uppgifter har inte ändrat detta faktum. När, som försvararna av monarkin brukar påstå, kungens uppgifter begränsats till representativa plikter, varför då inte också befria honom från dessa och avskaffa monarkin? Vi har i vpk-motionen 343 föreslagit att begreppet ”successionsordningen” utmönstras ur statsskickets grunder och att riksdagen fastslår: ”Regeringsformen och tryckfrihetsförordningen är rikets grundlagar” liksom att uttrycket ”Konungen är rikets statschef” ersättes med ”Riksdagens talman är rikets statschef”. Det är hög tid att avlägsna en feodal kvarleva ur vårt statsskick, särskilt som monarkin strider mot strävandena till jämlikhet och demokrati. Jag yrkar, herr talman, bifall till motion 1978/79:2467 yrkandet 14. Herr talman! Trots ett mångårigt arbete med författningsfrågorna under 1960-talet har det visat sig att behov av översyn och förändringar anmält sig på en rad punkter. Som bekant uppstod rätt snart problem i den nya riksdagen med ett jämnt antal ledamöter, vilket fick ändras till ett udda antal. Från vänsterpartiet kommunisterna har vi ställt till debatt den procentspärr som gäller vid riksdagsval och som senare fått en efterföljare vid landstingsval. Ett parti kan samla betydligt mer än 200000 väljare utan att få riksdagsrepresentation. Om flera partier skulle närma sig 4 96 men inte nå 37 detta tal kan ett mycket betydande antal väljare bli orepresenterade. Detta kan inte vara i överensstämmelse med strävan att varje röst skall ha lika värde. Det har hävdats att den höga spärren vid 4 96 var en del i en kompromiss mellan partierna, där folkpartiets rädsla för nya partibildningar blev en bytesvara mot socialdemokraternas intresse för gemensam valdag till riksdag och kommuner. Nu är det dags att se över vissa författningsfrågor, anser konstitutionsutskottet. Det märkliga är dock att utskottet inte anser det befogat att i detta sammanhang ta upp spärreglerna vid val. Man hänvisar till att utskottet vid flera tillfällen avvisat tanken på att avskaffa spärregeln. Det anser jag inte vara något argument. Även om utskottet avvisat krav på en särskild utredning av denna fråga, så borde man nu kunna överlämna ärendet till den utredning man nu räknar med skall behandla valfrågor. Det kan inte vara mindre viktigt att pröva denna fråga än frågorna om mandatperiodens längd, den gemensamma valdagen etc. Vi vidhåller kravet på slopande av spärrarna. Låt mig erinra om att i debatten om spärrarnas effekter ibland förekommit tankegångar om lägre spärr än den nuvarande liksom också någon form av avtrappning av effekterna vid mandatfördelning. Inte ens detta vill tydligen konstitutionsutskottet låta den väntade utredningen titta på. Det är mycket anmärkningsvärt. Om utskottet överlämnat motionen till utredningen kunde vi ha övervägt att nöja oss med detta. Med den ståndpunkt utskottet nu intagit måste vi vidhålla motionskravet och jag yrkar bifall till motion 1978/79:237. Betecknande för hur utskottet söker undvika ur demokratisk synpunkt viktiga frågor är ett annat ärende som förekommer på dagens föredragningslista, nämligen frågan om invandrarnas rösträtt i riksdagsval. Utskottsmajoriteten intar där en avvisande hållning till ett viktigt demokratiskt krav. När det gäller de frågor som konstitutionsutskottet vill överlämna till den aviserade utredningen för översyn av vissa grundlagsfrågor blir det tillfälle att återkomma. Vi motsätter oss inte att såväl frågan om den gemensamma valdagen som frågan om mandattidens längd och de övriga berörda frågorna prövas i en utredning. Jag skall inte diskutera dessa frågor i dag. Det kan dock inte vara rimligt att frågor av denna art lyftes fram medan frågor som fyraprocentspärrens avskaffande och rösträtten för invandrarna i riksdagsval avvisas. Konstitutionsutskottets ställningstagande är anmärkningsvärt. Utskottet säger sig inte vilja föregripa den kommande utredningen, men i själva verket anger man vad utredningen bör och inte bör ta upp. Även detta är ett ställningstagande. Vissa frågor som berör riksdagens arbetsformer behandlas i betänkandet. Utskottet anser att dessa bör bli föremål för översyn och har tillsatt en särskild arbetsgrupp för detta ändamål. En viktig fråga rörande riksdagens arbetsformer är utskottens sammansättning. Den tillsatta arbetsgruppen kommer att ta upp detta problem på nytt. Nya ansträngningar bör göras inom riksdagen för att finna en godtagbar lösning på detta problem. Skulle detta inte lyckas bör utredningen om författningsfrågorna få i uppdrag att titta Nr 51 även på denna fråga. Det är därför önskvärt att arbetsgruppen snarast tar sig an utskottsfrågan. Dess resultat blir avgörande för om riksdagen bör ge författningsutredningen i uppdrag att undersöka i vilka former partiernas utskottsrepresentation bäst kan säkras. Till denna fråga blir det tillfälle att återkomma, och jag har för dagen inget yrkande på den punkten.

Herr talman! Det närmast förflutna decenniet har bl.a. inneburit ganska genomgripande förändringar av grunderna för vårt politiska liv. Det är i själva verket få perioder i vår historia som kan uppvisa en jämförbar aktivitet på det författningspolitiska området. Denna aktivitet har gett oss bl.a. så viktiga och —-som jag hoppas — bestående institutioner som enkammarriksdag och ett riksproportionellt valsystem. Men även utanför det som är närmare reglerat i regeringsform och riksdagsordning har det hänt mycket. Jag tänker på sådant som kommunreformen, den nya kommunallagen och den ökade kompetensen för landstingen. Det är således tillsammantaget ett mycket omfångsrikt och betydelsefullt författningsarbete som bedrivits under senare år. Men även om det finns anledning att tro att mycket av det som genomförts också kommer att stå sig under en lång tid, så blir vi ständigt påminda om att det alltfort finns önskemål om och utrymme för ytterligare reformer. Riksdagen har redan i ett par omgångar ändrat och byggt ut vår författning, senast nu i höst, och på en del områden — det gäller inte minst det som rör massmedia och yttrandefrihet — pågår ett omfattande utredningsarbete. Men det är också så att det finns en del inslag i vår författning som börjat ifrågasättas redan efter några års erfarenhet. Det är krav med den bakgrunden som är underlag för det betänkande från konstitutionsutskottet som nu behandlas. Utskottets ledamöter har enats om att hemställa om en översyn av vissa bitar i vår författning. Därmed tillmötesgår utskottet krav som rests i motioner, bl.a. i en partimotion från centern, motion nr 403. Den viktigaste av de frågor som utskottet nu anser att det är skäl att ta upp igen gäller det s.k. kommunala sambandet. Det system med gemensamma valdagar och treårig mandatperiod för såväl riksdagen som de kommunala församlingarna som vi haft sedan valet 1970 tillkom som bekant som ett slags kompromiss för att möjliggöra införandet av enkammarriksdagen. Jag skall inte här trötta med någon lång historieskrivning. Jag vill bara erinra om att den ordning som vi nu har — och som såvitt jag vet inte har någon motsvarighet någon annanstans — var något av en hjärtesak på sin tid för socialdemokraterna. Det skulle — hade man fått för sig — ovillkorligen finnas någon form av samband mellan kommunalvalen och riksdagen. Det var priset för avskaffandet av det föråldrade tvåkammarsystemet. Det var den gången många olika konstruktioner som prövades av utredningar och i den allmänna debatten. Efter många om och men blev resultatet gemensam valdag. Något samband av det slag som tidigare rådde mellan landstingsvalen 39 och första kammaren är det dock inte tal om. Kommunalvalen påverkar inte riksdagens sammansättning. Däremot har den gemensamma valdagen en del andra effekter. Redan från början menade kritikerna att den gemensamma valdagen skulle vara till skada för den kommunala demokratin. De kommunala frågorna skulle komma i skymundan för rikspolitiken. De erfarenheter som vi nu har styrker de här farhågorna. Kommunaldemokratiska utredningen har i sina undersökningar kommit till samma slutsats. Det är trångt om utrymmet för kommunalpolitiken under valrörelsen. Trenden i kommunalvalen följer, även om det finns variationer, ganska troget utslaget i riksdagsvalet. Samtidigt är det så att de frågor som kommuner och landsting har att handlägga har blivit allt fler och alltmer omfattande. Redan detta ger goda skäl för att valen frikopplas från riksdagsvalen. Någon risk för att det skulle saknas underlag för fristående kommunalval finns inte. Ur demokratisynpunkt är det naturligtvis av största vikt att de kommunala frågorna verkligen blir ventilerade i valrörelsen. Det är ju på grundval av partiernas agerande i dessa frågor som väljarna skall ta ställning i kommunalvalen. Hos kommunalpolitiker inom olika partier finns det också — det är åtminstone min erfarenhet — ett utbrett missnöje med den nuvarande ordningen. De tycker med rätta att de har för små möjligheter att komma ut med sina viktiga frågor. Mandatperiodens längd hänger nära samman med frågan om valen. Tre år bestämde man sig för av det skälet att det annars skulle gå för lång tid mellan allmänna val. Om vi löser upp den gemensamma valdagen bör vi också kunna lägga på något år på mandattiden. Det tror jag såväl rikspolitiken som kommunalpolitiken skulle tjäna på. Utskottet tar inte ställning i sak i denna eller andra frågor som utskottet menar skall ingå i utredningspaketet. Men jag tror personligen att besvikelsen skulle bli stor om utredningsarbetet inte leder fram till förändringar. Och om jag har tolkat stämningen rätt så finns det numera goda skäl att tro på ett positivt utredningsresultat under betydande enighet. Redan det eniga utskottsbetänkandet är ett tecken på att denna förhoppning inte bör sakna grund. Några av de övriga frågor som berörs i betänkandet och ingår i utskottets utredningskrav går jag förbi. De knyter an till den här större frågan, men de är enligt min mening inte av samma dimension som det frågekomplex som jag nu kortfattat berört. Men det finns en fråga som jag gärna vill säga något om, och den gäller riksdagens arbetsformer. Vi vet ju alla att arbetsformerna här i riksdagen inte är tillfredsställande. Och vi vet alla hur besvärligt det är att få till stånd en rationell arbetsplanering över riksmötet som helhet. Vi är också väl medvetna om hur svårt det är under långa tider av året att få utrymme för det politiska arbete utanför det här huset som är en självklar del av vårt uppdrag. Dessa frågor behandlas utförligt i en motion som jag och några partikamrater väckt, motion nr 402. En grundläggande orsak till bristerna i riksdagens arbetsformer är enligt vår mening att omläggningen av riksdagsåret egentligen inte fullföljts. Nr 51 Omläggningen är i allt väsentligt enbart formell. Exempel på detta är att Torsdagen den budgeten inte läggs när riksdagen börjar. Någon allmän motionstid finnsinte 13 december 1979 heller. Budget och motionstid kommer i stället mitt i riksdagsåret, dvs. i januari. Denna märkliga ordning medför att vi tvingas skjuta ärenden från ett riksmöte till ett annat, att vi får dubbelarbete genom att motioner som behandlas i november och december kommer igen i januari och att vi får en alldeles orimlig anhopning av ärenden till vissa delar av riksdagsåret, främst i april och maj. I motionen har vi ingående redovisat en rad andra brister med den nuvarande ordningen. Vi har också redovisat hur vi menar att riksdagsåret borde läggas upp för att möjliggöra en vettig planering, som ger utrymme för såväl ett rationellt riksdagsarbete som för utåtriktade kontakter med partimedlemmar och väljare i övrigt. Vi har från centerns sida i utskottet inte fått full resonans i klartext för våra preciserade förslag. Men jag noterar att vi åtminstone fått en öppning. Den utredning som utskottet beställer skall ha att överväga tidpunkten för valen till riksdagen. I det sammanhanget säger utskottet att utredningen bör vara oförhindrad att behandla frågan om vilken verkan tidpunkten för valen får på årsrytmen i riksdagsarbetet och riksdagens arbetsformer i övrigt. Om utredningen skall ta sig an den uppgiften på allvar blir det nog svårt att komma förbi de förslag som vi har fört fram i vår motion. För att behandla mera begränsade frågor som rör riksdagens arbetsförhållanden har utskottet dessutom tillsatt en särskild arbetsgrupp. Det är min förhoppning att denna arbetsgrupp skall kunna komma med en hel del nyttiga initiativ så småningom. Men man bör kanske påpeka att ramen är ganska trång så länge vi behåller den nuvarande ordningen i stort. Herr talman! Några motioner från bl.a. vänsterpartiet kommunisterna avstyrker utskottet, som framgick av Nils Berndtsons anförande. Det gäller bl.a. ett par yrkanden om republik. Utskottet har härvidlag inte funnit anledning att frångå den ståndpunkt som riksdagen intog vid 1974 års författningsreform och som sedan upprepats några år i rad. Jag vill tillägga att något folkligt tryck att ändra på statsskicket har jag, till skillnad från Nils Berndtson, inte upplevt. Utskottet avstyrker också en motion från vpk som kräver att spärrarna vid valen till riksdag och landsting skall tas bort. Denna fråga har vi debatterat utförligt här i kammaren flera gånger tidigare. Jag har i tidigare debatter i detalj motiverat min ståndpunkt i frågan. Vi vet hur man har det i parlamenten i de länder där man har en mycket låg spärr eller ingen spärr alls. Partisplittringen är besvärande stor. Det är också detta argument som utskottet anför som skäl för avslag på vpk:s motion. Herr talman! Jag vill sluta med att säga att jag är glad över att utskottet enats om de utredningskrav som är huvudmomentet i det här betänkandet.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

Herr talman! Konstitutionsutskottet avvisar två viktiga motioner — dubbla motioner om statsskicket och en motion om reglerna för val till riksdagen — men utskottets ordförande ägnar bara några få ord åt de här tingen. Han känner inget folkligt tryck! Ja, det beror naturligtvis också på var man vis Men nog finns det väl ett folkligt tryck att varje röst skall ha lika värde i val! Har inte Bertil Fiskesjö upplevt det bör han nog lyssna litet mera på hur människorna ställer sig i demokratiska frågor. Det finns också en effekt av det här spärrsystemet som jag trodde att Bertil Fiskesjö åtminstone skulle kunna vara öppen för att diskutera, nämligen att några få röster kan avgöra om ett parti får noll eller 14 mandat. Men inte ens det vill tydligen konstitutionsutskottet syssla med. Om det nu inte finns något ”folkligt tryck” när det gäller republikfrågan, kan det möjligen sammanhänga med den kompakta opinionsbildning som i detta land bedrivs för kungahusets bevarande. Jag har inför en tidigare debatt i denna kammare samlat material om den fördumningspropaganda som förekommer kring kungahuset. Jag skall inte upprepa den redovisningen i dag, även om jag har den tillgänglig. Det skulle nog vara nyttigt för riksdagens konstitutionsutskott att se på låt oss säga en årgång av Svensk Damtidning eller Hänt i Veckan. Jag tror att även Bertil Fiskesjö efter en sådan genomgång skulle ha svårt att förneka monarkins ideologiska roll i kampen mot demokrati och jämställdhet. Ett faktum är ändå att monarkin har syftet att dölja de verkliga problemen för människorna. Man försöker förgylla överklassens livsstil. Kungahuset används i ett syfte, som måste strida mot varje strävan till demokrati och jämlikhet. Fattar inte konstitutionsutskottets ordförande den problematiken, är jag litet oroad över debatten.
Herr talman! Formuleringen ”folkligt tryck” använde jag om kravet på republik. Jag framhärdar i min uppfattning att det inte finns någon uttalad opinion för en ändring av statskicket. Tvärtom tror jag att det är i sin nuvarande form accepterat i mycket breda befolkningsskikt. Jag kan allmänt hålla med Nils Berndtson om att mot dumheten, som han också kom in på i sitt anförande, kämpar vi i olika sammanhang ofta förgäves. Spärrfrågan, som naturligtvis har litet andra dimensioner, kan man inte bara vifta bort genom att hänvisa till den grundläggande principen att alla röster skall ha samma värde. Så är det ju i princip i vårt valsystem — i ännu högre grad nu än tidigare, eftersom vi har fått ett riksproportionellt system med utjämningsmandat. Det är väldigt viktigt att se till att demokratins arbetsvillkor blir sådana att man inte riskerar att det demokratiska systemet trasslas sönder inifrån. Jag refererade till de länder som har en låg spärr eller ingen spärr alls. I det senare fallet känner jag till bara ett land, nämligen Holland. Nils Berndtson och jag hade förmånen att få göra en studieresa dit för några år sedan. Vi kunde då konstatera att det i Hollands andra kammare fanns 14 politiska partier. Många av dem var mycket små. Detta försvårar naturligtvis det Nr 51 parlamentariska arbetet på ett anmärkningsvärt sätt. Jag erinrar mig att man Torsdagen den vid ett tillfälle höll på att lösa en regeringskris under hela sex månader. 13 december 1979 Israel har en enprocentsregel. Också där finns en mängd partier. I vårt grannland Danmark har man en tvåprocentsregel. Före det senaste valet Författningsfrågor valmanskåren bakom sig. Exempel av detta slag är det angeläget att hålla i minnet, när man diskuterar frågan om spärrar.

Herr talman! Rösterna har lika värde så snart det parti man har röstat på har uppnått 4 70 av valmanskåren, dvs. i runt tal 200 000 röster. Men under den siffran förlorar ju rösterna det lika värdet, och det är den problematiken som utskottet undviker att diskutera. Är detta verkligen en rimlig ordning? Nu tror jag inte heller att det går att undvika olika partibildningar med hjälp av valspärrar, utan det är ju en politisk fråga huruvida det uppstår nya partier i vårt samhälle. Bertil Fiskesjö upprepade att det finns inget folkligt tryck när det gäller övergång från monarki till republik. Jag har pekat på ett skäl till att det trycket inte märks, i varje fall inte i vissa tidningar. Jag vill tillägga att jag tycker att Bertil Fiskesjö och konstitutionsutskottet motverkar möjligheterna till ett sådant folkligt tryck. Ni borde vara litet mer konsekventa i den här frågan. När får vi se Bertil Fiskesjö eller andra ledamöter av konstitutionsutskottet, som slår vakt om demokratin, dra konsekvenserna exempelvis i en valrörelse? När får vi höra er säga till väljarna att ni värnar om demokratin och att ett viktigt inslag i demokratin är att ha en kung av den rena evangeliska läran som den uttrycks i augsburgiska bekännelsen, att prinsar av det kungliga huset skall uppfödas i samma lära, osv.? Det står ju så i successionsordningen. Jag kan möjligen tänka mig utskottets moderater i den rollen, kanske t.o.m. iförda frack, men hur länge skall socialdemokrater, folkpartister och centerpartister fortsätta med detta hycklande? Ni talar om demokrati och jämställdhet, men ni slår vakt om en odemokratisk institution som kungahuset.

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon träta med Hans Gustafsson, eftersom jag inte vill riskera att vi på det här stadiet hamnar i onödiga låsningar. Vi är ju ense om vilka frågor som skall utredas, om att utredningsarbetet bör komma i gång och om att det är angeläget att det går undan. Jag skall emellertid göra några kommentarer i marginalen. När man hör socialdemokraterna tala om starka regeringar, får man en känsla av att de med starka regeringar menar socialdemokratiska regeringar. I den dagsaktuella situationen är det utan tvivel så att vi har en majoritetsregering, även om majoriteten är knapp. En socialdemokratisk regering skulle vara en utrerad minoritetsregering och således en mycket svag regering. Jag var ett slag litet ängslig för att Hans Gustafssons utsvävningar på den här punkten skulle leda till ett ifrågasättande av det proportionella valsystemet, men så blev det dess bättre inte. Jag är övertygad om att det proportionella valsystemet har kommit för att stanna. Vi får acceptera det utslag som valet ger, och regeringsfrågan får ordnas på grundval av valutslaget. Det finns naturligtvis saker som kan diskuteras vad gäller formerna omkring regeringsbildningen, men Hans Gustafssons beskrivning av hur författningen har fungerat på den punkten var inte rättvisande. Sanningen är ju att det vid de regeringsbildningstillfällen vi har haft sedan den nya författningen kom till har visat sig att regeringsbildningen har kunnat klaras av med en utomordentlig snabbhet, inte minst om man jämför med vad som är vanligt i de flesta andra länder. Systemet har alltså, tvärt emot vad kritikerna säger, fungerat alldeles utomordentligt väl. Detta bör vi hålla i minnet, när vi värderar reglerna. Vad gälier frågan om flytande mandatperioder och ökade möjligheter för regeringen att använda upplösningsinstitutet bör vi kanske komma ihåg att det här handlar om något som hör intimt samman med det engelska tvåpartisystemet. Jag hinner inte nu utveckla resonemanget kring varför det är på det sättet. Jag skall bara peka på en av nackdelarna med en övergång till den engelska modellen: löpande mandatperioder och ett flitigare användande av upplösningsinstitutet blir ett instrument i regeringens hand. Genom att välja lämplig tidpunkt kan en sittande regering säkerställa sitt regeringsinnehav period efter period. Som det nu är faller giljotinen vare sig den sittande regeringen önskar det eller ej.

Herr talman! När vi behandlade rättighetsskyddsutredningens förslag i våras trodde många att det var dags för en paus i grundlagsstiftningsarbetet. Rättighetsskyddsutredningen löste många av de kvarvarande problemen från det omfattande arbete med att ersätta vår gamla författning med en ny som ägt rum under de båda senaste decennierna. Sedan årets val har emellertid politiska öppningar skapats för att ytterligare bearbeta några omdiskuterade frågor i anslutning till vår nuvarande författning. Jag hälsar detta med stor tillfredsställelse. Konstitutionsutskottet har i sitt betänkande nr 32 bl.a. följt upp regeringsförklaringens besked om att överläggningar bör komma till stånd mellan riksdagens partier i syfte att lösa vissa författningsfrågor. Det gäller bl.a. den gemensamma valdagen, mandatperiodernas längd, fasta eller rörliga mandatperioder, upplösningsinstitutet och regeringens arbetsformer. Om sakfrågorna skall jag här inte säga något, herr talman, av det enkla skälet att jag anser det vara mindre välbetänkt att i dag skapa låsningar och att motionera partiernas käpphästar i författningsfrågorna. Jag tycker att det räcker med den uppvisning i manegen som har ägt rum här under den senaste halvtimmen. Det är i själva verket så, herr talman, att konstitutionsutskottets betänkande är enhälligt. Utskottet har kommit fram till att man utan eget Nr 51 ståndpunktstagande i sak velat initiera lösandet av vissa konkreta frågor. Jag Torsdagen den vill därför inte här komma med några pekpinnar, och jag tycker inte att vii 13 december 1979 dag skall binda partierna vid några speciella lösningar. En förutsättning för att vi skall lyckas med att inom denna mandatperiod, alltså i praktiken inom ca två år, komma fram till ett beslut om ett vilande grundlagsförslag är att vi inte nu binder oss. Detta arbete kommer således att ske under mycket stark tidspress, och det försvårar saken ytterligare. Jag vill emellertid slå fast att en förändring av vår författning rimligtvis bör ske enligt den tradition som vi har försökt utbilda i Sverige de senaste åren, nämligen under största möjliga samförstånd. Det förtjänar också påpekas i sammanhanget att vi nu — fr.o.m. årsskiftet — får en ny grundlag, som gör det möjligt för en minoritet i denna kammare att driva frågor om ändring av våra grundlagar till beslutande folkomröstning. Detta utgör en stark garanti för att en majoritet icke försöker påtvinga en minoritet förslag som minoriteten finner djupt oacceptabla. Jag skall alltså, som jag sade, avstå från att diskutera sakfrågorna. Inte heller tycker jag det finns någon anledning att nu diskutera vems förtjänsten är att viktiga frågor som borde ha lösts tidigare slutligen kommer upp eller vems felet är att detta har fördröjts. Det finner jag mindre meningsfullt. Jag vill emellertid också fästa kammarens uppmärksamhet på den arbetsgrupp som tillsatts av konstitutionsutskottet för att se över riksdagens arbetsformer. Utvecklingen har under senare år klart visat att här behövs konkreta åtgärder. Det krävs kraftåtgärder. Den tidigare översynsutredningen var inte berget som födde en råtta — den födde nämligen inte ens en råtta. Dess förslag var sådana att de icke påverkade den här kammarens arbete i någon som helst utsträckning. Vår tidigare talman Henry Allard påpekade i sitt avslutningstal i våras att det nu är dags att vidta konkreta åtgärder. Det är att hoppas att arbetsgruppen och därefter talmanskonferens och kammare verkligen vidtar de kraftåtgärder som behövs för att arbetet skall löpa smidigare. Får jag avslutningsvis till herr Berndtson — som gjorde sitt vanliga inlägg om monarkin och menade att den ledde till en fördumning i samhället samt angav ett exempel — bara säga: Hellre en fördumning i Svensk Damtidning än en förgudning i Pravda när det gäller statschefen!
Herr talman! Jag skulle kunna ge Anders Björck betydligt fler exempel på den fördumningsprocess som pågår och där kungahuset utnyttjas, men jag menar att det nog inte leder till någon förändring av Anders Björcks synsätt i alla fall. Faktum är naturligtvis att monarkin tjänar de syften som Anders Björck och högern alltid har företrätt, och det har inte främst varit demokrati och jämställdhet.

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon monarkidebatt här, men eftersom vi ständigt har samma motioner från vänsterpartiet kommunisterna, tar detta faktiskt upp en hel del av kammarens tid. Om det nu vore på det sättet att vpk hade något folkligt stöd för sin linje i monarki-republikfrågan — herr Berndtson har ju talat om folkligt stöd i sitt anförande i dag — förstår jag inte varför han inte försöker driva frågan till folkomröstning. Jag har dock inte märkt några sådana krav från vpk. Och det begriper kanske var och en i kammaren — utom möjligen vpk-ledamöterna — hur en sådan folkomröstning skulle utfalla.
Herr talman! Förmodligen var detta det hittilldags sämsta argumentet i debatten om monarki eller republik, när Anders Björck åberopade att det här tar upp tid för kammaren. Kan verkligen inte frågan om statsskicket vara värd att ägna tid i kammaren? Jag tycker att den är det. Vi anser att det borde finnas underlag för att nu fatta ett beslut om övergång till republik, med den sammansättning som finns i riksdagen, om olika partier följde sina partiprogram. Därför har vi heller inte ansett det behövligt att gå ut i en folkomröstning — men gärna det! Får jag också svara Anders Björck på den andra frågan, som hör samman med kammarens arbete och där han anser att den utredning som i våras tillsattes var berget som inte ens födde en råtta: Jo, en råtta födde ändå det där berget, nämligen ett försök att lösa utskottsfrågan. Men den råttan avlivade de borgerliga partierna efter valet i höst.

Herr talman! Att vpk sitter i råttfällan är inte moderata samlingspartiets fel. Det beror bl.a. på att väljarna inte har gett er så många mandat att ni enligt riksdagsordningen är tillförsäkrade utskottsplacering. Sedan vill jag bara med tillfredsställelse notera att vi uppenbarligen får en förändring av vpk:s inställning i monarkifrågan i så måtto att man är beredd att gå ut och kräva en folkomröstning i ämnet. Jag noterar detta med glädje och hyser ingen oro för hur det folkliga stödet i frågan om monarkin kommer attse ut. Om herr Berndtson har några andra tankar på den punkten kommer det att bli ett mycket smärtsamt uppvaknande för honom, om en sådan folkomröstning kommer till stånd.

Herr talman! Sedan nu även Anders Björck lämnat manegen med sina käpphästar skall jag be att få redovisa några synpunkter på grundlagsutredningen. För det första gäller det mandatperiodens längd. Vid det här laget börjar det bli en rätt allmän uppfattning att tre år är en alltför kort mandatperiod, Nr 51 både på riksplanet och på den kommunala nivån. En regering måste ha en Torsdagen den viss tid på sig för att driva den politik som den har fått väljarnas stöd för. En 13 december 1979 förlängning av mandatperioden är därför motiverad. För det andra gäller det frågan om den gemensamma valdagen. Folkpartiet har aldrig varit någon entusiastisk tillskyndare av den konstruktionen, och i vårt partiprogram från 1972 står det också inskrivet att den gemensamma valdagen bör avskaffas. Det betänkande som snart kommer från den kommunaldemokratiska kommittén pekar också på att de kommunala frågorna lätt kommer i skymundan. En lång rad motioner från folkpartiets sida har krävt just den översyn av den gemensamma valdagen som nu kommer till stånd. För det tredje gäller det vissa frågor kring extraval. För vår del ser vi inte några större fel på de regler som nu gäller, och vi ställer oss ytterst tveksamma till ett system med rörliga mandatperioder som medför att extraval skulle bli ett vanligt inslag i svensk politik. En sådan ordning ger en alltför stark makt åt regeringen på bekostnad av den politiska oppositionen. Men det finns vissa brister som bör uppmärksammas, och dit hör den långa tid som förflyter mellan beslutet om extraval och valets genomförande. Med nuvarande regler tar det mellan två och tre månader, medan man i andra länder, t.ex. i England, brukar kunna hålla nyval inom några få veckor. Det är till fördel från flera synpunkter att få ett så snabbt val: dels leder det till en snabbare lösning av den regeringskris som uppstått, dels ger det förutsättningar för en mer intensiv och koncentrerad valkampanj i nära anslutning till den debatt i parlamentet som föregått upplösningen. En fjärde fråga som också är av stor vikt gäller tidpunkten för de ordinarie valen. Vad gäller riksdagsvalen tror jag att vi allvarligt borde pröva tanken på att gå över från septemberval till val under försommaren, säg t.ex. i mitten av juni. Med en sådan tidpunkt för valet får valkampanjen en naturlig anknytning till de diskussioner som förts i riksdagen och man slipper då en seg och utdragen valkampanj efter sommarens politiska stiltje. Med någon koncentration av riksdagsarbetet bör det heller inte vara omöjligt att färdigbehandla budgeten till mitten eller slutet av maj, och en förläggning av valet till mitten av juni skulle därför inte nödvändigtvis behöva föranleda någon omläggning av budgetåret. Men det statliga budgetårets förläggning och andra frågor som gäller årsrytmen i riksdagsarbetet hör till det som den nya utredningen enligt utskottets mening bör vara fri att överväga. En femte fråga gäller proceduren för regeringsbildningen. Enligt vår mening finns det knappast några väsentliga invändningar mot den ordning som infördes genom den nya grundlagen, men vi har inte velat motsätta oss att den frågan åter tas upp till'prövning. Till sist skall utredningen få i uppdrag att se över de hittills vunna erfarenheterna av regeringens beslutsformer. När den frågan senast var uppe till behandling föreslogs det från folkpartiets sida bestämda beslutsregler i författningen, men det förslaget avvisades av riksdagen. Den princip som bekräftades genom 1973 och 1974 års beslut var att beslut i regeringsärenden 53 skulle vara enhälliga eller näst intill enhälliga. Någon personlig beslutanderätt för statsministern, som Bengt Sjönell vill införa, finns således inte i nu gällande grundlag och bör givetvis inte heller införas. Men eftersom det rått och kanske även råder viss oklarhet om vad som är gällande rätt på det här området är det rimligt att frågan tas upp till granskning av den nya utredningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets enhälliga hemställan.
Herr talman! Vad gäller den fördumningsdebatt som för en stund sedan fördes avstår jag från att försöka ta upp tävlan med vpk-are och moderater. Jag begärde ordet med anledning av de reflexioner som Anders Björck gjorde kring den tidigare arbetsformsutredningens resultat. Det är riktigt att arbetsformsutredningen inte ledde fram till så förfärligt mycket. Den frågan man då har anledning att ställa sig är vad detta berodde på. Berodde det på ovilja från ledamöternas sida i utredningen eller på inkompetens? Jag vågar påstå att det inte var något av dessa skäl. Det fanns inom arbetsformsutredningen en uttalad vilja att komma fram till bättre lösningar i vad gäller arbetsformerna här i riksdagen. Men utredningen kunde så småningom konstatera att om det skulle vara möjligt att genomföra mer substantiella reformer krävde detta förändringar i övrigt som gick utanför arbetsformsutredningens ram. Det är just detta som jag och några andra centerpartister har tagit uppi den motion som jag tidigare refererade till. Anders Björck hänvisade till vad Henry Allard på denna punkt uttalade i anslutning till att han lämnade riksdagen. Henry Allard framförde ungefär samma synpunkter som jag i dessa sammanhang länge har hävdat. Nu har vi denna arbetsgrupp som skall försöka komma med nya förslag. Anders Björck är med i den gruppen, och jag ser naturligtvis med stora förhoppningar fram emot de resultat som denna förstärkning av försöken att skapa en bättre arbetsordning här i riksdagen kan leda till.
Herr talman! Den fördumningsdebatt som Bertil Fiskesjö talade om har jag exemplifierat genom vissa massmedias sätt att skildra kungahuset och den overkliga tillvaro som det ändå är fråga om. Och Bertil Fiskesjö ger faktiskt ett bidrag till fördumningsprocessen genom att' förtiga de ideologiska aspekterna på monarkin, genom att förtiga att monarkin också används för att bekämpa strävanden efter demokrati och jämlikhet. Det är ett bidrag som konstitutionsutskottets ordförande verkligen borde undvika att ge. Anders Björck försökte hastigt dra slutsatsen att vpk nu skall ändra sitt krav. Det har jag aldrig sagt, utan jag hävdar fortfarande att det i denna kammare finns tillräckligt underlag för att redan i dag fatta beslut som innebär övergång från monarki till republik, om partierna står för sina uttalanden i programmatiska sammanhang om övergång till republik och om jämlikhet och demokrati i samhället. Möjligen hoppas Anders Björck att den fördumningsprocess som vi har talat om skall främja de syften som han och Nr 51 vissa borgerliga kretsar har när det gäller att utnyttja monarkin. Torsdagen den
Herr talman! Jag uppfattade alldeles klart — och det kommer väl att framgå av protokollet — att herr Berndtson för sitt partis räkning inte hade något emot en folkomröstning i frågan om monarki eller republik. Då bör han rimligtvis driva det kravet. Om sedan herr Berndtson anser att monarkin leder till fördumning, så må det vara hänt. Men jag är övertygad om att en sådan folkomröstning skulle ge ett klart ja för monarkin, och då må väl herr Berndtson fortsätta hävda att folket är dumt — och det är ju inte någon särskilt originell kommunistisk uppfattning.
Herr talman! Vi har regeringsformen, riksdagsordningen, successionsordningen och tryckfrihetsförordningen samlade i ett och samma aktstycke. De var icke föremål för någon folkomröstning utan de behandlades av riksdagen i vederbörlig ordning och antogs. Jag tycker fortfarande att man kan fatta ett beslut utan att gå ut med en folkomröstning. Och vi har nu att behandla en konkret vpk-motion, som också begär att riksdagen skall ta ställning i frågan redan i dag.